Herr talman! Visst kan vi kritisera regeringarna för att vi inte får fram material, Rosa Östh, oavsett om det är en socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Men nu har regeringen ett material. Men man förmår icke komma fram med förslag. Det måste bero på att man är inbördes oenig. Frågan om kristen etik, Rosa Östh, är ingen semantisk fråga. Det är inte en fråga om språkbruk. Det är fråga om att hålla isär religion, vetenskap och förnuftstro. Det är inte alls någon språklig fråga. Jag är överens med Rosa Östh om att man kan bena ut detta. Hur kan det komma sig att de teologer och filosofer som finns i Etiska rådet, från höger till vänster, inklusive kds, är överens om att vi har en kristen och humanistisk människosyn? De förenas i det lika människovärdet, som bygger på existensen av våra liv, på vad vi är och inte på vad vi har i plånboken eller någon annanstans. Det är detta kitt, om det lika människovärdet, som är det avgörande, som jag ser det, för att vi skall kunna gå vidare framåt med respekt för livsåskådningar och förnuftstro. Det är bara det enkla, Rosa Östh, som vi vill ha fram. Vi tycker inte att regeringen får till det här rent intellektuellt, och det beklagar jag. Men skulle man sätta sig ner och prata om det här, låsa in sig på en öde ö en halv eller en hel dag, tror jag att man skulle ha skingrat tankarna när man kom därifrån. Då tror jag att både regering och riksdag kommer fram till detsamma som Etiska rådet har gjort.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket viktigt, Rosa Östh, att socialutskottet, och därmed riksdagen, blir överens om att hålla fast vid nuvarande abortlagstiftning. Det tycker jag är jättebra. Att vi socialdemokrater har varit oroliga för att olyckor skall kunna inträffa i lagstiftningen är en annan sak. Men vi kan konstatera nu att vi är en enig riksdag. Det är mycket positivt. Detta är en bra signal. Om vi sedan kunde prata ihop oss åker jag gärna med Rosa Östh till en öde ö, och för den delen med andra i socialutskottet också. Jag tycker att det är så pass angeläget att man får reda ut sådana här saker. Det är inte enbart en språkfråga. Det innebär att man respekterar en religionsfrihet, att man inte hamnar i en situation där religionen skall överpröva förnuftstron. Jag tycker att den frågan är så principiell att den är värd ett besök någonstans, eventuellt på en ö, för att reda ut den. Jag har förhoppningar om att vi nästa gång vi behandlar den här frågan skall ha kommit en bit längre än vi är i dag.
Herr talman! Jag håller givetvis med Bo Holmberg om svårigheterna att få en sammanhållen etik när den medicinska utvecklingen går så snabbt framåt. Det är viktigt att vi vågar stå för den etik vi tror är bäst. Ordet etik blir ju ingenting om man inte talar om vilken etik man företräder. Vi företräder den kristna etiken och den västerländska humanismen. Det står i regeringsförklaringen. Här har vi olika åsikter om uttryckssätt. Den kristna människosynens grunder är det okränkbara, unika, den personliga värdigheten. Det tror jag är en sak som vi måste lyfta fram. Som jag säger delar helt klart inte alla socialdemokrater den här grundsynen. Men det är jag närmast glad för. Emellan betänkandet SOU 1989:51 och den nya regeringens tillträde i början av oktober 1991 hade det förflutit ett par år. Uppenbarligen har den nya regeringen suttit i två år utan att mäkta med detta. Men man har aviserat en skrivelse nu till våren, och det bör väl både vi och Bo Holmberg vara glada och tacksamma över. Att resa till en öde ö med socialutskottet tycker jag är en utmärkt idé och är beredd att följa det förslaget om ordföranden lägger fram det.

Herr talman! Det sista som Bo Holmberg talade om skulle det vara mycket intressant att resonera vidare om här i kammaren. Säkert har vi mycket att lära av Socialdemokraternas företrädare. Men kvar står ju ändå att det inte särskilt ofta förekommer någon etisk debatt här i kammaren, och det beklagar jag. Jag hoppas att vi skall kunna prata mer om de här frågorna i riksdagen och ge dem mer utrymme. Har vi den grunden klar för oss kanske det är något lättare att angripa problemen. Men har vi ett budgetunderskott på 1 000 miljarder kronor, som vi i stort sett är beredda att vältra över på våra barn och barnbarn, gäller det ju att även de etiska principer som vi arbetar för räcker något längre än till den tidpunkt när vi som sitter här nu stänger dörren till riksdagen. Men jag välkomnar en fortsatt etisk diskussion. Nu har vi uppenbarligen inte tid att ta den. Jag hoppas att vi skall kunna göra det längre fram, och då även kunna lyssna på varandra.

Herr talman! Efter att ha sett att vår motion kring fosterdiagnostik har besvarats i samband med motioner från personer som kanske har en annan syn på aborträtten än vi har tyckte vi att det var viktigt att markera varför vi har skrivit den här motionen. När jag för tre år sedan väntade barn fick jag ofta frågan: Vad tror du att det blir? Eller: Vad hoppas du att det blir? Då svarade jag: Ett barn. Jag inte bara hoppades det -- jag var nästan övertygad om att det skulle bli ett barn. Men jag märkte också att vad fostret så småningom skall födas som -- en flicka eller en pojke -- är någonting som vi med stor spänning funderar över och diskuterar. En del tycker att det är väldigt intressant att få veta det i god tid, så att de kan välja om de skall sticka i ljusblått eller i rosa eller hur de skall möblera den nya familjemedlemmens rum. Själv tycker jag att de här frågorna har en betydelse om det i familjen finns risk för en svår ärftlig sjukdom som följer antingen den manliga eller den kvinnliga sidan i familjen. Jag tycker emellertid att det som man kan få svar på i samband med fosterdiagnostik måste bygga på läkarens kunskap och kompetens. Det måste vara läkaren som avgör om familjen skall behöva veta någonting om fostrets kön. Kvinnan måste få behålla rätten till den fria aborten och skall inte behöva ange några motiv för sin eventuella abort. Men lagen bör ändras så att läkaren inte får informera om fostrets kön. Det har vi motionerat om. Nu har vi emellertid också lärt oss att en möjlighet att modifiera det här kravet är att säga att läkaren inte får informera före den 25 graviditetsveckan. Det omöjliggör att informationen missbrukas, men den riktigt nyfikne blivande föräldern kan ändå få ett svar. Herr talman! Med detta har vi bara velat ge en förklaring till vår motion. Vi tycker alltså -- och räknar med att återkomma till detta -- att regeringen faktiskt har möjligheter att sätta de gränserna i det här specifika fallet. Utskottet skulle alltså ha kunnat nå något längre än man gjort i sin skrivning.

Herr talman! Först vill jag uttala min tillfredsställelse över behandlingen av motionen om äggdonationer. Utskottet skriver att det kan vara motiverat att en utredning av frågan kommer till stånd. Man har inte föreslagit något tillkännagivande, men jag har stort förtroende för att regeringskansliet läser de här betänkandena och att det kommer en utredning. Sedan har jag fått frågan var Folkpartiet liberalerna står i abortfrågan. Först och främst har vi naturligtvis känt oro för det stundtals ganska högljudda abortmotstånd som vi har fått höra. Vi har nu vid vårt landsmöte för en och en halv vecka sedan fattat ett beslut i abortfrågan. Vi skriver där: Den fria aborträtten är betydelsefull för kvinnors självständighet genom att den ger kvinnorna själva kontroll över sin fruktsamhet och därmed sina liv. Den fria aborträtten har kommit för att stanna. Något skäl för att ändra den nuvarande abortlagen finns inte. -- Det är där vi står i abortfrågan. I andra sammanhang har vi lyft fram att den lagstiftning vi i dag har är till för att tillvarata dels barnens rätt att födas önskade, dels kvinnornas möjlighet till självständighet. Den abortlag vi i dag har har visat sig fungera. Det som inte har fungerat fullt ut är de abortförebyggande insatserna. Många talare har i dag framhållit vikten av att vi fortsätter att intensifiera dem, t.ex. när det gäller ungdomsmottagningarna. Den andra fråga jag har fått gäller samvetsklausulen. Vi i Folkpartiet liberalerna sade nej till det förslag som kom upp inför skrivandet av högskolepropositionen om införandet av en samvetsklausul. Nu har man enats om att tillsätta en enmansutredare, nämligen Erling Aspelin. Det vi har uttalat när det gäller samvetsklausulen är att vi anser att det är den som söker vård som står i centrum. Den personen skall i hälso och sjukvården känna sig trygg att få den vård och behandling som dels är fastställd i lag -- i det här fallet abortlagen -- dels är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Man skall känna sig säker på att inte mötas av personal som av personliga, ideologiska skäl tar avstånd från en behandlingsmetod. Det här med samvetsklausul har en mycket vidare aspekt än abortfrågan. Det gäller andra insatser där det av ideologiska skäl hos en del har funnits ett motstånd mot att ställa upp. Det har gällt transplantationer, det har gällt blodtransfusioner, det har gällt läkemedelsbehandling. Det har också gällt tjänstgöringstider. Vi anser att om man som personal inte kan ställa upp på den lagstiftning vi har eller på vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet måste man söka sig till andra arbetsuppgifter. Vården är till för de vårdsökande -- det är det primära -- och inte i första hand för personalen. -- Det här tycker vi är en viktig fråga, och jag är glad att den ställdes till mig.

Herr talman! Jag vill bara ha ett förtydligande när det gäller samvetsklausulen. Jag har uppfattat det som att det har varit fråga om ett regeringsuppdrag, dvs. att det inte är någon enskild minister som har gett detta uppdrag. Hela regeringen har haft behov av att utreda en eventuell samvetsklausul. Jag har också uppfattat det som att syftet med utredningen är att en samvetsklausul skall införas. Uppfattar Folkpartiet också det som att det finns behov av en samvetsklausul? I så fall stämmer det illa med det som Barbro Westerholm just sade här i talarstolen, och som hon vid många andra tillfällen har sagt. Hon sade nämligen att man, om man vill jobba som läkare eller barnmorska, inte kan hävda att man inte vill utföra vissa arbetsuppgifter på grund av samvetsskäl. Man skall fullfölja utbildningen, arbeta där man kan få arbete och utföra sina arbetsuppgifter. Jag vill alltså veta om Folkpartiet ändå inte står bakom detta.
Herr talman! Jag har redogjort för vår inställning när det gäller samvetsklausulen, men inget parti har ju egen majoritet. Vi har tyckt att det kan vara rimligt att man ändå gör en utredning. Sedan får vi ta ställning till utredningsresultatet. Detta har ju stötts och blötts i riksdagen alltsedan abortlagen kom till. Det finns därför mycket material. Det är ett material som har övertygat oss om att den inställning som jag redovisade är den riktiga.
Herr talman! Det står väl ändå alldeles tydligt och klart att Folkpartiet, som är en del av regeringen, har velat ha den här utredningen och att syftet är att man skall se om det går att införa en samvetsklausul.
Herr talman! Nej, så skall man inte tolka det. I många sammanhang görs det utredningar för att alla skall känna att det finns tillräckligt underlag för att fatta beslut. Som jag tolkar det här uppdraget är syftet inte att en samvetsklausul skall införas utan att frågan om en samvetsklausul skall utredas. Jag tycker att detta är en viktig demokratisk princip.

Herr talman! Vänsterpartiet och jag själv slåss för abortlagen. Vi gör det nu i en motion. Vi har gjort det tidigare i motioner, och vi kommer att göra det allt framgent. Vi motarbetar förslag som inskränker rätten till abort. Jag vill gärna veta vilka inskränkningar i den nuvarande abortlagen som bl.a. Tuve Skånberg vill göra. Vad vill ni ändra? Tuve Skånberg har sagt att han inte vill kriminalisera aborter. Därmed var Rosa Östh nöjd. Hon tyckte att det var bra att det blev sagt. Men det är faktiskt inget svar. Ingen har påstått att kds vill kriminalisera aborter, men vi vill veta vad ni vill ändra på i den nuvarande abortlagstiftningen och i så fall hur det skall ändras. I mitt huvudanförande angav jag problemen med en kartläggning av vilka skäl kvinnor har för att begära abort. Jag upprepar: enligt abortlagen behöver ingen kvinna ange något skäl. Att göra en kartläggning av det här slaget är en helt annan sak än att göra en sammanställning av vad forskare, gynekologer, medicinare och andra vetenskapsmän har kommit fram till på det här området. Det är psykologiska och medicinska sammanställningar som man mycket väl kan göra. Vill Tuve Skånberg att en paragraf skall införas i den nuvarande abortlagen som säger att kvinnor skall ange skäl för abort? Vad skall man i så fall använda de olika skälen till? Skall de ligga till grund för nya ställningstaganden? Vi har diskuterat mycket om vad som skall ändras, vem som skall ändra, vem som har sagt vad, vem man är osv. Kds:arna, framför allt, har lutat sig mot en utredning, SOU 1989:51. Jag tycker att det är litet anmärkningsvärt att majoritetens skrivelse i en utredning har en sådan dignitet för Tuve Skånberg. Jag hoppas att samma respekt för majoritetsuppfattningen kommer fram när Partnerskapskommittén lägger fram sitt betänkande framöver. Jag tror dock inte att Tuve Skånberg kommer att läsa de raderna på samma sätt som han har läst den här utredningen. Det är bara åsikter som framförs i den här utredningen -- vi har inte röstat. Man kan lyfta fram vissa formuleringar som tyder på något, men utredningens huvudslutsats är att det inte finns någon anledning att ändra på nuvarande abortlagstiftning. Vi har haft diskussioner om foster lever eller ej. Tuve Skånberg frågade mig om vi vill förneka att foster lever. Det har vi aldrig förnekat.

Herr talman! Först skall jag kommentera undersökningen av skälen för abort. Precis som i alla opinionsundersökningar som genomförs skall ett tillräckligt stort antal tillfrågas för att undersökningen skall vara statistiskt signifikant. Den som inte vill svara behöver naturligtvis inte göra det. Min personliga åsikt är inte att detta skall arkiveras eller på något vis kunna knytas till någon person. Vi är blott och bart ute efter att få reda på varför kvinnor ser sig tvungna att göra abort och vad samhället kan göra åt det. Elisabeth Persson tillhör ett parti som då och då under de två år som jag har varit med har fått se att besluten har gått hennes parti emot. Hon har fått finna sig i att det finns en större majoritet. Det kan också bli mitt öde. Jag vill tala utifrån den motion som Ulla Tillander bad mig vara företrädare för -- jag delar hennes åsikter. Jag vill först och främst förändra attityden till graviditet. Jag vill att kvinnan skall mötas med en positiv attityd, att hon skall få samhällets och omgivningens hjälp och stöd för att välja att föda. Jag vill också öka rättssäkerheten. I motionen talas det om ett specifikt sätt att öka rättssäkerheten. Det sägs att aborter skulle vara förbjudna efter 18:e veckan och först vara tillåtna efter särskild prövning från 12:e veckan. Anledningen till att jag känner mig frimodig att tala för det här utan att bli stämplad som extremist är att Sverige faktiskt är det mest liberala landet när det gäller abortlagstiftning. Det finns inget land i Europa som kommer i närheten av oss. USA kan tävla med oss. Annars framstår Sverige i större delen av den civiliserade världen som mycket udda. Vi kanske skall minnas att var fjärde graviditet i Sverige leder till abort. I kommunistländer, Elisabeth Persson, kan så mycket som hälften av alla graviditeter leda till abort, t.ex. i det forna Sovjet eller i Kina.
Herr talman! Jag skall inte prata mer om kartläggningen. Jag lockar uppenbarligen in Tuve Skånberg i fullkomligt ohållbara resonemang och funderingar. Skall man plocka fram namn och adresser på kvinnor som har gjort abort och skicka brev till dem och fråga varför de gjorde det? Jag kan inte tänka mig att Tuve Skånberg menar att man skall bryta den medicinska sekretessen för att göra någonting sådant. Jag tror att vi skall lämna det därhän. Jag har också en positiv attityd till gravida kvinnor. Jag tror att vi hade kommit längre om vi hade diskuterat hur man skall göra för att undvika oönskade graviditeter så att vi får ned aborttalen. Det finns ingen som tycker att höga aborttal är bra. Jag tycker att det är fruktansvärt att abortsiffrorna är så höga, om det nu är så, vare sig det är i det forna Sovjet eller någon annanstans. Det är också fruktansvärt att de illegala aborterna ökar i världen på grund av att man antingen inte har haft råd med preventivmedel eller att de legala aborterna har inskränkts. I det här fallet har vi uppenbarligen inte alls olika uppfattning, Tuve Skånberg och jag.
Herr talman! Min erfarenhet är att ingen kvinna gör abort med lätt sinne -- tvärtom. I de allra flesta fall är det en ohygglig erfarenhet. Det är min erfarenhet och kanske också Elisabeth Perssons att om förhållandena hade varit annorlunda och kvinnorna hade kunnat undvika att göra abort, hade de i de allra flesta fall velat ha aborten ogjord. Det finns ett intresse för många kvinnor att tala om på vilket sätt förhållanden skulle vara annorlunda för att det skulle ha varit möjligt för dem att föda barn. Hur en sådan opinionsundersökning skall genomföras rent tekniskt utan att kvinnors integritet träds för när överlämnar jag till t.ex. Folkhälsoinstitutet att utröna.

Herr talman! Riksdagen har beslutat att all användning av kvicksilver i Sverige skall avvecklas. Användningen av kvicksilver inom industriproduktionen har nästan helt upphört. Inom tandvården är det däremot tillåtet att hantera kvicksilver. Användningen av amalgam subventioneras dessutom genom socialförsäkringssystemet. Amalgam har i och för sig blivit alltmer impopulärt. Många tandläkare undviker amalgam. Ännu har vi ingen avvecklingsplan. Hösten 1992 presenterade Socialstyrelsen en avvecklingsplan som innebar att kvicksilveranvändningen inom tandvården skulle upphöra 1997. Någon sådan plan har inte presenterats, och det finns inget beslut om det. Jag anser därför att det är av stor vikt att en sådan avvecklingsplan snart kommer till stånd. Vi måste fatta ett beslut om avveckling så att den processen kan påbörjas. Det räcker emellertid inte med en avvecklingsplan. Jag anser också att det behövs en fullständig varudeklaration för allt tandvårdsmaterial. Från Vänsterpartiet tycker vi att dentalmaterial skall klassas som läkemedel och att ett produktregister bör inrättas. Det sägs att med en ny läkemedelslag är den saken omhändertagen och att det inte behövs något sådant produktregister. En stor del av tandvårdsmaterialet kommer dock att falla utanför den lagstiftningen. Vi tycker också att det är angeläget att få ett biverkningsregister så att man kan se vilka biverkningar av tandvårdsmaterial som rapporteras. Herr talman! Jag vill bara yrka bifall till min meningsyttring i detta ärende. Det gäller beslut om avveckling, att det skall finnas fullständig varudeklaration, att dentalmaterial skall klassas som läkemedel och att ett biverkningsregister bör upprättas där man kan se vilka biverkningar av tandvårdsmaterial som har rapporterats.

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 3 behandlar 22 motioner med diverse yrkanden inom tandvårdsområdet, bl.a. amalgamets vara eller icke vara. Liksom föregående ämne har denna fråga diskuterats oerhört mycket, med många känslor inblandade och ibland i ett högt tonläge. Det är fullt naturligt eftersom frågan berör så många människors hälsa och välbefinnande. Det finns den största anledning att med respekt följa den oro som människor känner. Gränsen mellan berättigad och överdriven oro är utomordentligt svår att dra. Det går inte att ge vetenskapligt entydiga svar på vad som är skadligt och hur man reagerar. De individuella variationerna är stora. Som ansvariga politiker finner jag att det bästa vi kan göra är att med lyhördhet och respekt för oron följa expertmyndighetens, Socialstyrelsens, råd baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag och erfarenheter. På många håll i landet läggs det ner ett mycket stort arbete på forskning rörande kvicksilver, kvicksilverföreningar och andra tungmetaller. Mest känt är kanske ett tungmetallcentrum i Uppsala. Det här innebär att vi kommer att få ett allt bättre underlag inför en avveckling. Som nämnts redovisade Socialstyrelsen hösten 1992 möjligheten att avveckla amalgam. Man skulle kunna sluta nu när det gäller mjölktänder och om ett par år när det gäller barn under 19 år. År 1997 skulle man möjligen kunna sluta helt med amalgam. Problemet är kostnader för ersättningsmaterial och kvaliteten. Verkliga alternativ som är bra föreligger kanske inte förrän om 5--10 år. Det finns inte anledning att försätta sig i en situation så att man kommer ur askan i elden. Vi måste också konstatera att mer än hundra års användning av amalgam har visat på mycket små biverkningsfrekvenser. Det är egentligen överraskande, eftersom det rör sig om ett toxiskt material som kvicksilver. De siffror man har fått fram på 0,2 promille kanske man inte skall ta bokstavligt. Det är svårt att göra sådana beräkningar. Den undersökning som Socialstyrelsen gjorde med försöksverksamhet med registrering av biverkningar av dentala material visar ungefär inom vilken storleksordning biverkningarna återfinns. Användningen av amalgam har minskat kraftigt, och tandstatusen blir allt bättre. De här frågorna bereds nu av regeringen. Avvecklingen ligger under beredning. Utskottet finner inga skäl att inte avvakta regeringens beredning för att få ett sansat och hållbart underlag inför ett beslut om avveckling. Herr talman! Riksdagen behandlade frågan om produktkontroll av dentalmaterial i samband med lagen för medicintekniska produkter. Den svenska lagstiftningen gäller nu samma produkter som omfattas av dekreten ingående av EES-avtalet och förslag till nya EG-direktiv. Det medför att dentalmaterial, även provisoriskt sådant, omfattas av kontrollbestämmelserna. Lagen är också en ramlag. Det ger regeringen eller tillsynsmyndighet möjlighet att ange detaljreglering. Det kan gälla information, märkning och bruksanvändning. Det här har riksdagen redan antagit. Lagen gäller fr.o.m. den 1 juli 1993. Detta bör ge Eva Zetterberg den trygghet som hon strävar efter. Det här är redan gjort. Frågan om registrering av biverkningar av dentala material bereds också i regeringen liksom behovet av skärpta avfallskrav för amalgam. Även behov av ökad utbildning vad gäller handhavande av amalgam och behovet av medicinsk kompetens bereds. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi redan nu, genom Socialstyrelsens råd, har klara anvisningar för när medicinsk kompetens skall kopplas in vid besvär i munhålan och hur avfallshanteringen skall gå till. Herr talman! Frågor om det fria tandläkarvalet för barn och ungdom tas bl.a. upp i en motion av Isa Halvarsson. Jag kan förstå den oro som visas för att landstinget som har att besluta om det här kanske inte följer riksdagens intentioner. Utskottet har i en kanske litet naiv kolartro på landstingens lyhördhet och vilja att följa riksdagen uttalat att man är villig att avvakta och se och man räknar med att landstingen följer intentionerna i propositionen om ökad konkurrens i kommunal verksamhet som riksdagen har antagit.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

Herr talman! Frågan om avveckling av amalgam har diskuterats under många år. Det är ingen ny fråga. Jag nämnde i mitt anförande att Socialstyrelsen presenterade ett förslag 1992. Jag hävdar precis som Leif Carlson, att det tar tid att utveckla alternativen och att genomföra avvecklingen. Var och en förstår ju att det inte går att från en dag till en annan förbjuda ett material som har använts så länge. Det tar tid att hitta ersättningar. Jag tror inte att vi någonsin kommer att finna andra alternativ om vi inte bestämmer att till ett visst datum skall detta vara genomfört. Jag tror att det är nödvändigt med den pressen för att få i gång avvecklingen. Herr talman! Jag vill också kommentera frågan om biverkningar. Leif Carlson hävdar att det är så försvinnande få som drabbas av biverkningar. Jag undrar om det har genomförts någon egentlig undersökning på det området, just därför att det inte har funnits något register på biverkningar och just därför att det inte har varit en fråga som aktivt har drivits. Det är människorna själva som successivt har satt sina sjukdomssymtom i samband med många amalgamfyllningar. Jag menar att det säkerligen finns betydligt fler än dem som har tagit upp problemen som är drabbade av dessa symtom. Det finns säkerligen fler än vad som framgår i den statistik som Leif Carlson åberopar. Jag tror att med ett register på biverkningar skulle vi få fram de fakta vi efterlyser på området. Då skulle vi se hur det står till. Det är bara glädjande om det inte är en så stor andel människor som har biverkningar. Det går ju att få fram.
Herr talman! Först har vi frågan om undersökningar. Jag framhöll att det är svårt att göra säkra undersökningar. Men undersökningarna ger en uppfattning om storleksordningen. Det är odiskutabelt så att vid en jämförelse av släktingar bland tungmetallerna i det periodiska systemet finner man färre biverkningar för kvicksilver än vad man förväntar sig. Det är i och för sig glädjande och turligt att det är så. Vi vet att biverkningarna är få även om de säkert, som Eva Zetterberg säger, är fler än vad vi har fått fram. Vi måste vara säkra på att det finns material som svarar upp mot, är minst lika bra som och kan användas på ett minst lika tillförlitligt sätt som amalgam. Tyvärr fungerar inte forskningen så att man kan säga att problemet skall lösas till den 1 januari nittonhundra-si-och-så. Det kan vara svårt att sätta ett datum. Jag tror att vi får vara nöjda med att frågan bereds hos regeringen. Det skall läggas fram ett förslag när avvecklingen skall kunna genomföras grundat på bästa möjliga och nyast möjliga forskningsunderlag och bedömningar. Jag tror att vi har kommit långt. Att sätta ut ett datum är mer en vink i luften. Det kanske inte går exakt till den dagen. Det kanske tar ett halvt eller ett helt år längre. Det är inte meningsfullt. Vi är alla inställda på samma färdriktning, dvs. att problemet skall lösas så fort som möjligt.

Herr talman! Jag skall tala om en märklig farsot som tycks grassera enbart i landet Sverige och inte någon annanstans. Det är en farsot som jag vill kalla för amalgamhysteri. Det är en på många sätt märklig farsot. Det finns inget vetenskapligt stöd för denna farsot. Ändå är den godkänd som ett handikapp. Staten ger pengar till Tandvårdsskadeförbundet för att sprida information om detta tillstånd. Det märkliga är också att fastän amalgam har använts under hela 1900-talet har farsoten uppträtt först under de senaste 10--20 åren. Jag skall börja med att referera till tidningen Dagen. Där får man i dag läsa om pingstväckelsens framgångar i Honduras. Jag vill inte på något sätt såra de troende, men jag tar detta som exempel. I Honduras börjar döva höra, blinda börjar se, lama börjar gå och cancersvulster försvinner. Att debattera med personer som påstår detta är, enligt min mening, lika givande som att debattera med vissa amalgammotståndare. Jag kommer inte att debattera denna fråga i denna kammare, oberoende av om någon vill replikera. Det här är fråga om tro, inte om vetande. Frågan om tro och vetande är mycket intressant. Jag har en vän i litteraturens värld som heter Voltaire. Jag har en bok i två band av Georg Brandes om Voltaire. Det händer ibland när jag kommer hem på kvällarna från denna kammare att jag tar fram denna bok och blir upplyft av den kritik och humanism som Voltaire ger uttryck för. Man skall lita på förståndet och vetenskapen i stället för på en mängd andra saker, t.ex. kyrkan. Trots motstånd från de instanser i Sverige som besitter den största kunskapen inom detta område, dvs. Tandläkarförbundet, Socialstyrelsen, Läkaresällskapet osv., planerar man att förbjuda amalgam. Tala om antiintellektualism! Eftersom vetenskapligt stöd saknas åberopar man miljöskäl. Men vad finns i stället? Jo, plastfyllningar som bevisligen är farliga. Man vet bevisligen att dessa plastfyllningar har mycket högre allergiframkallande förmåga. De framkallar t.o.m. cancer hos försöksdjur. Men tyvärr finns det inget bra ersättningsmaterial i dag. Trots risken för att bli beskylld för akademisk högfärd, skulle jag vilja rikta mig till dem som förespråkar ett amalgamförbud. Lägg er inte i det ni inte behärskar! Ni behöver ha nödvändig vetenskaplig skolning för att kunna ta ställning i sakfrågan. Låt dem som kan frågan sköta det hela. Låt experter inom Tandläkarförbundet och Läkaresällskapet ta ställning. Det här är en typisk fråga som politikerna inte skall lägga sig i. Lyssna i stället på dem som har skolning på området. Lyssna på t.ex. min gamla lärare, professor Jan-Otto Ottosson, en man med stor integritet. Han är en av Sveriges ledande etiker och psykiater. Han har gjort en studie om dessa amalgampatienter. Läs vad han har skrivit i Läkartidningen. På 1700-talet spred sig en liknande farsot genom Europa. Det var frågan om skendöd. Man trodde att man blev begravd även om man levde. Detta spred sig liksom häxprocesserna som en löpeld över Man började konstruera instrument för att slå sönder blodkärlen på folk och tappa ut blod så att de inte skulle begravas levande. Med all respekt för folks oro, tycker jag att det har varit felaktigt att satsa statliga medel på
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Det är intressant att höra vilka argument som Leif Bergdahl använder i debatten. Tidningen Dagen och väckelserörelsen i Honduras inspirerar mer än själva sakfrågan. Jag skulle i stället vilja anmoda Leif Bergdahl att ta del av den forskning som faktiskt äger rum på området. Där framgår det att det finns människor som har många amalgamfyllningar som har uppenbara psykiska och fysiska skador. De har uppenbarligen blivit amalgamförgiftade. Jag tänker t.ex. på Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Där har man forskat mycket i dessa frågor. Jag har tagit del av en del av deras resultat. Det är alldeles uppenbart att det handlar om vetenskap och beprövad erfarenhet och inte om vidskepelse som t.ex. skendöd eller andra farsoter som Leif Bergdahl talade om. Det är uppseendeväckande att en ledamot anser att vi inte skall lägga oss i denna fråga därför att vi inte behärskar den. Det vore väldigt farligt om vi i en rad olika frågor hänvisar till att läkarna eller tandläkarna eller en rad andra sakkunniga på ett område själva skall få uttala sig i frågan om avvecklingen av ett material -- i det här fallet en tungmetall. Vi skall självfallet inte lägga oss i varenda detalj. Vi skall inte lägga oss i hur tandvården utförs på en rad områden. Vi skall inte lägga oss i sjukvården.

Herr talman! Jag är något förvånad över tidigare inlägg. Det tillhör vetenskaplig och akademisk tradition att visa ödmjukhet och respekt inför de tillkortakommanden som all vetenskap har och att ta människors oro på allvar. Man får inse att det kanske inte finns alldeles tvärsäkra svar på allt. Jag försökte påpeka det. Jag försökte också påpeka att den här frågan lidit av ett något högt tonläge. Men det ger faktiskt inte dem som far illa så värst mycket tillbaka. Jag delar uppfattningen att vi ibland far ut långt när vi säger att kvicksilver har långt större skadeverkningar än vad som går att påvisa. Men vi måste också respektera de människor som känner oro. Det är riksdagens uppgift att se till att det kommer fram underlag som är hållbart och som man kan ha till grund för ett ställningstagande. Man bör också ha respekt för att det är svårt att hitta alternativ. De plaster som i dag används innehåller exempelvis de sex vanligaste allergenerna. Det måste med i värderingen. Det finns alltså skäl att moderera sig från samtliga håll och att försöka komma fram till bra lösningar. Det ger patienterna de bästa förutsättningarna för en bra framtid på det här området.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag inte vill ge mig in i debatten. Men jag vill ge en förklaring. Det höga tonläget beror på ett stort antal samtal med människor som försökt övertala mig att engagera mig i den här frågan och arbeta för amalgamförbud. Jag har jobbat ganska mycket med detta. Det som jag har sagt står jag för. Men jag är väldigt ledsen om jag sårat någon. Även i mitt anförande sade jag att jag har full förståelse för människors oro, men för den skull skall man inte spä på oron genom att acceptera ovetenskapliga påståenden, såsom att amalgam är livsfarligt. Det tror inte Sveriges Tandläkarförbund, som har stor expertis inom det här området. Vi bör lyssna mer på denna expertis än på dem som arbetar på Uppsala biomedicinska centrum.

Herr talman! Det var mycket intressant att lyssna till Siw Persson, då hon sade många kloka ord. Vi förefaller vara helt överens i sakfrågorna. Min fråga till henne är: Är Siw Persson verkligen nöjd med utskottets bedömning och med det som regeringen gör? Ställer Siw Persson sig inte bakom den meningsyttring där jag har fört fram i stort sett samma krav som hon förde fram i sitt anförande?

Herr talman! När den här frågan behandlades i utskottet hade Folkpartiet chansen att se till att detta blev majoritetens uppfattning. Då hade vi kunnat skynda på avvecklingsplanen.

Herr talman! Jag vill också bekräfta det Marianne Andersson tar upp, nämligen vilka kostnader vi skulle kunna bespara den enskilde och samhället. En person med kvicksilverförgiftning skulle kunna återgå till arbetslivet efter en sanering i stället för att vara sjukskriven och sedermera gå över i förtidspension. Det är stora kostnader som kan undvikas på det viset. Det skall också finnas med när man beräknar vilka kostnader för tandvårdsmaterial dessa förslag skulle innebära. Det var egentligen inte därför jag begärde replik, utan jag vill fråga Marianne Andersson en sak. Av den beskrivning som Marianne Andersson ger kan man få intrycket att problemen finns på bl.a. Socialstyrelsen. Det är där de inte har åtgärdat problemen tillräckligt snabbt. Jag kan instämma i detta och även i beskrivningen från Siw Persson av hur man på Socialstyrelsen enbart använder sig av tandläkare när man tar upp dessa frågor i stället för medicinsk expertis. Man använder sig inte heller av Metallbiologiskt centrum i Uppsala som har mycket god kunskap på området. Detta är ju gott och väl, Marianne Andersson, men det är ju inte bara där problemen finns. Riksdagen kommer ju sannolikt att rösta mot mitt förslag om att vi skall besluta om avveckling i dag. Riksdagen vill i dag rösta emot en fullständig varudeklaration, produktregister och biverkningsregister. Det är riksdagen som säger nej till detta. Jag vet att det finns motstånd runt om på olika håll. Men om vi inte ens har en klar och tydlig beställning från riksdagen på när amalgam skall vara avvecklat, hur skall vi då kunna få genomslagskraft hos dem som skall utföra detta? Vi måste ju börja själva. Jag tycker inte att den beskrivning som Marianne Andersson ger över att vi i riksdagen alltid har varit överens och drivit fram frågorna riktigt stämmer.

Herr talman! Varför inte hjälpa departementet litet på traven genom att klart och tydligt tala om vad riksdagen anser? Det kan ju inte försämra saken.
Herr talman! Som jag sade tidigare, har jag full förståelse för den otålighet som många har. Men jag tror också att det är alldeles riktigt som Marianne Andersson säger. Vi måste avvakta att vi får ett fullödigt material och att det kommer fram. Samtliga dessa frågor ligger under beredning. Det vore helt fel att sätta ut ett datum som vi inte vet om det kan hållas eller inte. Jag vill också kommentera det som nämndes om relationen läkare--tandläkare. Detta är områden där man har olika kompetens. Det gör att detta bygger på ett förtroendefullt samarbete. Ibland kan man få se att den ena partens kompetens inom området är bättre. Människor söker ofta för vad de tror är kvicksilverbesvär, men det visar sig vara bettfysiologiska besvär. En inslipning gör då att de blir besvärsfria. Detta kan inte en läkare avgöra. Det måste en tandläkare göra. Vi måste ha respekt för det samarbetet och understryka vikten av att det fungerar på ett utmärkt sätt. När det sedan gäller produktkontroll, biverkningar m.m. menar jag att den lag som vi beslutade om i våras, och som gäller från den 1 juli, om medicintekniska produkter är så anpassad till EG att den tar upp alla dentalmaterial, även de provisoriska. Det finns möjlighet att föreskriva om information, produktkontroll, biverkningar osv. till den myndighet som har uppdraget. Det finns lagutrymme för detta. Vi behöver inte göra något åt det. Där kan man travestera Karl XI:s yttrande och säga: I riksdagsmän ilen icke så fort. Vad som skall göras är allaredan gjort.

Herr talman! Detta med diagnos är pudelns kärna. Diagnos är svårt. Det vet jag av egen erfarenhet. Det är inte alltid så lätt att kommendera fram en diagnos. Det är ett svårt område. Det gäller också för provtagning och förgiftning. Vi vet vissa värden där vi måste säga att detta är kvicksilverförgiftning. Utan att bli alltför teknisk kan jag säga att när man tar blodprover hittar man nästan aldrig dessa värden på dem som söker. Man hittar normala och ibland utomordentligt låga värden. Det kanske beror på att man letar på fel ställe. Bl.a. i Uppsala har man tittat på hur det ser ut med kvicksilver inne i t.ex. blodkroppsceller. Där har man möjligen hittat ett samband mellan nivåer och symtom. Detta är alltså fortfarande något av grundforskning. Det kan inte användas som en rutindiagnostik ute. Här finns det inte bra provtagningsinstrument i dag. Det är också en anledning till att frågan tål beredning.

Herr talman! Under förra mandatperioden anordnade riksdagen en omfattande utfrågning om amalgamet och dess eventuella effekter. Resultatet blev att riksdagen uttalade att amalgam var olämpligt som tandfyllnadsmaterial och beslöt att det skulle avvecklas när man hade hunnit få fram fullgott ersättningsmaterial. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen gav ett uppdrag till Jag upplevde att riksdagen gjorde en jättestor insats vid den hearingen genom att riksdagsledamöterna tog till sig människornas oro. Fram till dess hade dessa människor betraktats på samma sätt som kvinnor i övergångsåldern, med depressioner som det inte var något att bry sig om. Om det är något som svensk sjukvård skall akta sig för är det att inte ta till sig människors oro. Dessutom lade riksdagen ut 4 miljoner kronor på forskning dels om eventuella hälsoeffekter, dels om alternativ. Riksdagen har under den här mandatperioden efter förslag från socialförsäkringsutskottet beslutat att ändra bestämmelserna så, att den som efter en medicinsk bedömning anses kunna ha obehag av amalgam skulle få möjligheter till ersättning vid saneringen. Detta är bakgrunden. Frågan är vad som händer och vad regeringen gör. Det har kommit mycket klagomål över att Riksförsäkringsverkets anvisningar som utarbetats på grundval av riksdagens beslut är för snäva. Riksdagen ville att man skulle hjälpa utsatta patienter, men Riksförsäkringsverkets regler är för snäva. Vidare har, som andra talare här tagit upp, kritik riktats mot att förtroendetandläkarna i nuvarande organisation överprövar också medicinarnas åtgärder. Som bekant är det för den som lagar tänder en helt annan värld som öppnar sig när man går in på andra specialiteter som gäller människokroppen. Jag finner det personligen orimligt med en ordning där en förtroendetandläkare överprövar annan medicinsk kompetens. Frågan är också vad som har hänt med de 3--4 Uppsala och Metallbiologiskt centrum i Uppsala har nämnts här. Banbrytande i deras arbete är att de inte enbart ser frågan utifrån kvicksilver eller tandläkarsynpunkt utan ser på den ur den medicinska synpunkten av ohälsa. Det viktiga är naturligtvis att ställa sig frågan vilken inverkan kvicksilvret i amalgam har på vår hälsa. Man har hittills inte kunnat mäta detta. Som Leif Carlson vet får man inte fram det genom blodprov eller urinprov. När man i Uppsala går in i cellerna kan man konstatera att trots att det tidigare sagts att det inte blev något läckage, förekommer det läckage. Man har också sagt att detta inte kan tas upp i kroppen. Nu säger man att det visst kan tas upp i kroppen. Nästa steg är vilka hälsoeffekter detta får. Jag tycker att man i denna forskning redan har kommit så långt att hälsoaspekten måste komma fram på ett helt annat sätt. Jag har sett att man nu i den internationella forskningen prövar eventuella samband mellan höga kvicksilverhalter och Alzheimers sjukdom. Också sådana effekter måste tas med i den bedömning som nu skall göras. Jag har även sett en studie från Forsknings och utvecklingsrådet i Uppsala i vilken det visas att amalgamavskiljarna i utsläppssammanhang inte fungerar. Alltså går det ut kvicksilver i naturen. Det finns studier från krematorierna som visar att väldigt mycket kvicksilver går ut från dessa. Industrin och övriga intressenter har varit överens om att ta bort kvicksilvret, men här fortsätter man att använda det. Jag förstår inte logiken i detta. Det har gjorts samhällsekonomiska beräkningar av vad amalgampatienter som snurrar runt i sjukvårdssvängen egentligen kostar i form av sjukfrånvaro osv. Också på den punkten finns ett fint underlag. Regeringen har nu rapporterna från Socialstyrelsen och andra, kunskaperna i Uppsala och samhällsekonomiska bedömningar att ta till sig. Regeringen måste nu ta ställning, och jag vill fråga Leif Carlson när regeringen kommer att lägga fram sin proposition. Utredningen har legat hos Socialstyrelsen i ett och ett halvt år. Jag utgår från att regeringen har en sådan planering och beredskap att man kommer att lägga fram en proposition till riksdagen under våren, så att den beställning som riksdagen har gjort hos regeringen kan utföras planenligt. Jag vill höra vad Leif Carlson säger på den punkten.
Herr talman! Något exakt datum för detta kan jag inte ange. Vi är överens om att detta är komplicerade frågor och att de skall färdigberedas. Så sker nu också med samtliga frågor. Det är en självklarhet att sådant som inte fungerar, t.ex. när det gäller amalgamurskiljarna, skall rättas till. Det finns inga hinder för det. Jag tror inte att det råder någon oenighet om det här eller om att åtgärderna brådskar, men jag tillstår att jag inte kan ange något datum. Det är mycket lätt att se det litet fascinerande i nya forskningsresultat som kommer fram, t.ex. vad gäller kvicksilverhalten i cellerna. Man kan också se att kroniska trötthetssymptom kan försvinna när kvicksilvret tas bort ur tänderna. Men det har ännu så länge publicerats kolossalt litet om detta. Man måste har litet mer att hålla sig till än muntliga berättelser i ett fascinerande ämne. Som grund för beslut krävs mer av hårdfakta, publicerade verkliga data. Vi måste acceptera detta, om vi skall få en trovärdighet i vårt agerande mot allmänheten. Vi måste ha en god grund att stå på. Personliga berättelser från forskare och andra är intressanta och trevliga, men kan inte tjäna som en sådan grund, utan det krävs mer.
Herr talman! Leif Carlson kan kanske få fram en signal till regeringen från debatten i dag att det från riksdagen visas en otålighet och att många nu förväntar sig att det kommer en proposition. Debatten i dag skulle då resultera i att en sådan signal kommer fram till regeringskansliet. Jag håller vidare med Leif Carlson om att man måste få fram vetenskapligt publicerade fakta. En liten sak som jag fäst mig vid när det gäller vetenskapliga publikationer och amalgam är att om man vill publicera en vetenskaplig undersökning som berör amalgam, måste man alltid ha en tandläkare som referens. Man har i Uppsala tagit fram en undersökning med titeln ''Förbättring av patienters allmänna hälsa efter borttagning av amalgam''. Som författare står legitimerade tandläkaren Göran Olsson och docent Ulf Lindh. En motsvarande publikation togs inte in i en amerikansk tandläkartidning. Jag tror att det är industrin som trycker på. Det skall nu bli intressant att se om Tandläkartidningen, som står för vetenskapen och skall hålla det fria ordets fana högt, publicerar en artikel om detta. Den vetenskapliga världen kan ibland, Leif Carlson, vara litet jobbig när nya fakta skall fram. Det är kanske inte alldeles lätt för dem som har plöjt i dessa nya banor att komma fram och få anslag, om det finns ett tjurigt motstånd från en viss profession mot att detta kommer fram. Jag har inga svårigheter att bejaka Leif Carlsons uttalande att man naturligtvis måste ha tillgång till hårdfakta innan man kan trampa in på nya vägar, men jag känner att det nu finns så många uppslagsändar att regeringen nog tryggt kan lägga fram en proposition för riksdagen under våren. Jag har dessutom sett att fem landsting har fattat beslut om att gå före riksdagen. Medan riksdagen kör på i 50 kilometers fart ilar landstingen fram i 100 kilometers hastighet. Det kan inte vara någon bra ordning.
Herr talman! Jag tror att signalerna om otålighet och att man vill ha ett resultat har gått fram till regeringen. Jag tror att jag kan lova Bo Holmberg att det också kommer att tryckas på på den punkten. Vad sedan gäller publicering av forskningsresultat har de kvalificerade tidningar som sysslar med detta utomordentligt strikta riktlinjer för hur detta skall gå till. Det är svårt både för oss och för andra att lägga oss i deras bedömningar när det gäller att ta in artiklar. När det gäller industrin ställer jag mig något skeptisk till Bo Holmbergs synpunkter. Amalgam är i verkligheten knappast en lönsam produkt, utan alternativen är betydligt lönsammare. Det borde snarare föreligga ett industriellt intresse åt det andra hållet. Det gör att jag har svårt att se någon svart konspiration som orsak till att ärendet drar ut på tiden. Jag tror att det helt enkelt gäller en fruktansvärt komplicerad fråga. Diagnostiserandet av problemen underlättas faktiskt inte av att man är politiskt otålig, utan de är komplicerade i sig och måste lösas på ett korrekt sätt.

Herr talman! Jag anser nog att socialutskottet genom åren har tagit frågan om amalgamet på allvar, även om frågan börjar bli något segsliten. Jag skall inte framställa något särskilt yrkande, men även jag vill sälla mig till dem som säger att vi börjar bli litet otåliga. Jag har tillsammans med Birger Hagård i många år motionerat om bl.a. ökade forskningsinsatser och biverkningsregister rörande dentala material. Vi har även i år väckt en motion, om amalgamavveckling av miljöskäl, som har behandlats av utskottet. Jag tillhör inte dem som har ropat på ett omedelbart avskaffande av amalgam i tandvården, eftersom jag inte har kunnat bevisa att något helt tillfredsställande ersättningsmaterial finns. Alla de aktuella materialen är mer eller mindre giftiga, som flera talare före mig betonat, eller allergiframkallande. Det gäller att få fram något material som är så bra att man kan lämna amalgamet för gott, vilket vi alla hoppas på. Man måste veta, herr talman, för att kunna förändra. Nu må det ändå tillåtas en lekman -- jag känner mig som en sådan, även om jag är sjuksköterska och delvis kunnig i dessa frågor -- att finna det något egendomligt att kvicksilver uppfattas som mycket farligt i alla andra sammanhang men skulle vara helt oskadligt på detta område. Bl.a. har man från hälsovårdsnämnder påtalat faran med att krematorierna släpper ut tonvis med kvicksilver från avlidna till våra vattendrag. Olika hälsovårdsnämnder har krävt åtgärder mot detta. Men som sagt: Detta material anses vara oskadligt när vi har det i munnen. Socialstyrelsen har i avvecklingsplanen betonat att kraven på omhändertagande av amalgamavfall bör skärpas i avvaktan på en total avveckling och kräver amalgamavskiljare. Också Naturvårdsverket har varit inne på detta och menat att det snabbaste sättet att minska tandvårdens kvicksilverutsläpp är att få bort amalgamet. Jag håller med Leif Carlson. Jag tycker att det var ödmjukt uttalat av en läkare, från den s.k. sakkunskapen, att även vetenskapen har sina begränsningar. Jag har under mina år som sjuksköterska varit med om sådant som jag i dagens läge nog betraktar som rena kvacksalveriet. Jag kommer ihåg när vi kletade in hela patienter med klorofyllsalva. Jag tror att de flesta läkare i dag undrar vad man då egentligen höll på med, men det ansågs då vara ett bra läkemedel. Det är viktigt att vi alla är ödmjuka i denna fråga och framför allt att vi tar människors oro och symtom på allvar. Som flera talare har sagt före mig, var det litet klent med det under en lång tid. Dess bättre tror jag att inte minst riksdagsdebatten, vårt engagemang i dessa frågor, har hjälpt de människor som ändå känner besvär från munhålan och som hänför dem till amalgamfyllningar. De beställningar som riksdagen har gjort har tagit lång tid att förverkliga. Detta är också svåra frågor. Precis som Bo Holmberg sade begärde en majoritet i socialförsäkringsutskottet, och sedermera riksdagen, för något år sedan att man på ett mindre byråkratiskt sätt skulle kunna få sina amalgamfyllningar borttagna. Bestämmelserna är dock fortfarande alltför snäva i detta avseende. Jag tycker trots allt att vi har kommit en bit på väg. Användningen av amalgam har nu minskat kraftigt. Forskning har skett, bl.a. efter påtryckningar från denna riksdag. Tidigare talare har också påtalat att forskningen varit något ensidig. Jag vill nog påstå att den har varit det. Jag vill betona att forskning alltid skall vara förutsättningslös, den skall ha frihet och alla fakta skall fram på bordet. Det är också viktigt att den forskning som betraktas som litet annorlunda verkligen blir beaktad. Jag vill särskilt betona vikten av att forskningen får ordentliga anslag, bl.a. forskningen vid Metallbiologiskt centrum. Den frågan ligger förvisso på ett annat utskott. Herr talman! Min förhoppning är att den beredning som nu sker i regeringskansliet skall ske med skyndsamhet, eftersom det har tagit många år innan vi har kommit så långt. Jag hoppas att vår debatt skall ha bidragit till det.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU4 behandlar just ledningsansvaret och vissa behörighetsfrågor. Utskottet anser att det är angeläget att regeringen och Socialstyrelsen noga följer tillämpningen av bestämmelserna om det samlade ledningsansvaret. Det är vi helt överens om. Herr talman! Att vi från den borgerliga sidan har en reservation fogad till detta betänkande beror på att vi anser att det inte finns något skäl att göra ett tillkännagivande till regeringen. Utvärderingsarbetet har påbörjats och vi förutsätter att det kommer att slutföras utan onödigt dröjsmål. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation nr 1 om ledningsansvaret.

Herr talman! Jag skall villigt tillstå viss utmattning efter eftermiddagens övningar med socialutskottets tidigare betänkanden. Jag skall därför nöja mig med att säga att jag med glädje instämmer i utskottets majoritetsskrivning. Vi begär att regeringen snarast återkommer i frågan om samlat ledningsansvar. Jag vill också yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring. I den tar vi upp att det är nödvändigt att Socialstyrelsen skall ha tillsynen över icke legitimerade psykoterapeuter.

Herr talman! De motioner om samlat ledningsansvar inom hälso och sjukvården och vissa behörighets och legitimationsfrågor som behandlas i detta utskottsbetänkande har innehåll som tidigare behandlats. Ledningsansvaret har närmast blivit en följetong. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan, och därmed avslag på reservation 1 och meningsyttringen från Bestämmelserna om ledningsansvaret trädde i kraft den 1 juli 1991. Enligt dem skall vid enhet för diagnostik eller vård och behandling, om det behövs för patientsäkerheten, finnas en särskild läkare med specialistkompetens, som svarar för den samlade ledningen av verksamheten -- en chefsläkare. Utskottet lade ner stor möda inför det beslutet, i all enighet, för att det skulle vara möjligt för andra personalkategorier än läkare att fortsätta att vara eller bli chefer. Det stod i betänkandet då, och det sades tydligt i kammardebatten. Det visade sig sedan när Socialstyrelsens allmänna råd kom, att de blivit utformade på ett sätt som inte uttolkade utskottets intentioner. Därför uttalade utskottet våren 1992 att de allmänna råden inte är bindande, utan att det står huvudmännen fritt att följa råden. Vi sade detta för att stärka huvudmännen att våga ta ställning för andra än läkare att bli chefer när det är läge för det. Det var ett mycket ovanligt uttalande, men det kändes nödvändigt för att riksdagens mening skulle få genomslag. Utskottet var också enigt om att en snabb uppföljning och utvärdering behövdes. Den skulle vara klar inom ett år, alltså före den 1 april 1993. I våras kunde vi, när vi hade frågan på bordet igen, konstatera att utvärderingen inte hade påbörjats. Vi begärde, i enighet, att få den omgående. Nu är det den 27 oktober, och vi har tappat tålamodet, vi som i denna fråga är utskottets majoritet. Regeringspartiernas företrädare är mera förstående och tålmodiga, vad det nu kan bero på. Vi vill säga ifrån, och vi vill ge regeringen till känna att utvärderingen nu skall komma till oss snarast. Vi har en diskussion nu inom riksdagen om vikten av att utvärdera våra beslut. Blev de som vi tänkte oss? Det får inte ta så här lång tid att få fram fakta. Tidigare utskottsuttalanden har nonchalerats alldeles för länge, trots att vi har varit eniga om att vi vill ha snabba resultat. Herr talman! Bestämmelserna om chefsläkare gäller numera inte inom husläkarsystemet, som riksdagen nyligen har beslutat om. Det är förmodligen dags att ompröva chefsläkarreformen för framtiden. Jag kan se en tydlig positiv del, och det är bestämmelsen om patientansvarig läkare. Vi behöver utvärderingen nu, för att komma vidare i denna fråga. Flera motioner tar upp behörighetsfrågor och legitimationsfrågor. Där uttalade sig utskottet i våras om en översyn, med ett undantag. Majoriteten ville ha ett ställningstagande när det gäller naprapaterna, med förtur. Då, liksom nu, anser vi socialdemokrater att dessa frågor vinner på att behandlas i ett sammanhang. Det uttrycker vi även i detta betänkande, i vår reservation nr 2. Vänsterpartiet framför att Socialstyrelsen skall ha tillsyn över icke legitimerade psykoterapeuter. Jag undrar hur det skulle gå till. I Alternativmedicinskommitténs betänkande tas liknande säkerhetsfrågor upp. Det är angeläget att de förslag som finns där äntligen tas fram för att öka säkerheten för dem som anlitar terapeuter av olika slag. Från den 1 januari 1994 kommer det att finnas straffrättsligt skydd för yrkestitlarna psykolog och psykoterapeut. Det är ett viktigt steg för att stärka patientens ställning, att patienten skall kunna veta att den man vänder sig till har nödvändig kompetens. Det straffrättsliga skyddet ger också möjlighet att komma till rätta med oseriös verksamhet. Med det låter vi oss nöja. Herr talman! Jag har redan framfört mina yrkanden.

Herr talman! Sent skall syndaren vakna. Det var faktiskt, vilket man kanske inte tror när man läser betänkandet, en socialdemokratisk regering som införde ledningsansvaret. Jag tycker att detta är ett fall framåt. Personligen kommer jag att rösta för bifall till majoritetsförslaget. Det gör jag med utgångspunkt i det ihärdiga och långvariga arbete som jag, tillsammans med riksdagens övriga sjuksköterskor, har bedrivit i denna fråga. Vi har från första stund dragit fram farhågorna med en reform av detta slag. De har också visat sig bli besannade. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och även psykologer har fått lämna ifrån sig det chefsansvar de har haft tidigare, som de har axlat till 100 % utan några svårigheter eller osäkerhet för patienterna. Herr talman! Utskottets majoritet kommer fram till att man vill göra ett tillkännagivande till regeringen. Det är verkligen dags. Det är tredje gången socialutskottet har frågan uppe sedan ledningsansvaret infördes 1990. Varje gång har man sagt att Socialstyrelsen skall komma tillbaka med en utvärdering. Det har dröjt. Man kan misstänka att Socialstyrelsen inte har varit speciellt intresserad av att utvärdera denna reform. De största misstagen beror nämligen på en tolkning som Socialstyrelsen har gjort av riksdagsbeslutet, som det inte fanns underlag för. Detta är tredje gången gillt. Sent skall syndaren vakna. Personligen kommer jag att rösta för majoritetsskrivningen, som innebär att ett tillkännagivande skall göras till regeringen om att det är dags att göra någonting.

Herr talman! Till justitieutskottets betänkande 2, som handlar om straffrättsliga frågor, har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet fogat en reservation. I den reservationen begär vi socialdemokrater en samlad översyn av den straffrättsliga lagstiftningen. Vi menar att man i en sådan översyn bör titta på strafflagarnas systematik och förhållande till varandra och också gå in på enskilda gärningsbeskrivningar i brottsbalken. Särskilt bör man, menar vi, pröva om det inte är dags att föra in vissa delar av den specialrättsliga strafflagstiftning som finns i brottsbalken och kanske också mönstra ut vissa mindre betydelsefulla straffrättsliga paragrafer ur den nuvarande brottsbalken. Bakgrunden till vårt krav är att den nuvarande brottsbalken inte återspeglar de värderingar som kan anses råda i samhället för närvarande, utan den återspeglar i stället det synsätt som rådde vid brottbalkens tillkomst och det synsätt som präglade det förberedande lagstiftningsarbete som bedrevs innan brottsbalken antogs 1962. Antagande av brottsbalkens regler hade föregåtts av ett utrednings och beredningsarbete som hade pågått ett par årtionden före 1962. Vi tycker alltså att det nu är dags att göra en samlad översyn av den straffrättsliga lagstiftningen. Det pågår visserligen ett utrednings och beredningsarbete för närvarande inom ramen för Straffsystemkommittén, men den har inte i uppdrag att göra en samlad översyn av de straffrättsliga reglerna. Det tycker vi är en brist. Vi har i vår reservation inte närmare pekat ut på vilket sätt vi tycker att denna översyn bör ske, utan vi anser att det är lämpligt att regeringen tar ställning till det. En tanke är att man ger Straffsystemkommittén utvidgade direktiv, så att kommittén får möjlighet att i varje fall vid ett senare skede göra denna samlade översyn. Brottsbalken är ju det centrala regelverket på straffrättens område. Den innehåller, förutom bestämmelser om ca 270 olika straff, grundläggande regler vilkas vidd sträcker sig utanför brottsbalkens. Jag skall bara nämna bestämmelserna om brott och brottspåföljd, bestämmelserna om försök, medverkan till brott och nödvärn, bestämmelserna om påföljdsval och straffmätning. Även om brottsbalken har en central betydelse på straffrättens område, måste man konstatera att en mycket stor mängd straffbestämmelser ligger utanför brottsbalken och hör hemma inom specialstraffrätten. En betydande del av specialstraffrätten utgörs naturligtvis av bestämmelser om smärre förseelser som endast kan medföra böter. Inom specialstraffrätten finner man hela 150 olika brott där fängelsestraff finns i straffskalan. Jag kan nämna narkotikabrott och skattebedrägerier, där fängelsestraff är en vanligt förekommande påföljd. Av statistiken framgår att ungefär hälften av de fängelsedömda döms i dag enligt specialstraffrättsliga bestämmelser. Det visar att brottsbalken inte i sin helhet utgör den centrala lagstiftningen när det gäller straffrätten, utan det finns en mängd straffrättsliga bestämmelser som spelar en oerhört stor roll när det gäller fängelsedomar.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

Herr talman! Inbrottsstölder är mycket allvarliga brott för den enskilde och innebär en allvarlig integritetskränkning. För många drabbade innebär det att hela deras sociala tillvaro rubbas under lång tid när deras hem fått besök av tjuvar. Ett sätt att i ökad utsträckning komma åt denna typ av brottslighet kan enligt Ny demokratis uppfattning vara att ändra rekvisiten för brottet, t.ex. genom att återgå till vad som tidigare gällde i fråga om grov stöld, eventuellt i kombination med en ordentlig straffskärpning. Senaste förändringen vad gäller rekvisiten skedde 1987 när rekvisitet intrång i bostad infördes, efter Många inbrottstjuvar är professionella och skulle sannolikt avhålla sig från brott om straffet för grov stöld skärptes och straffminimum höjdes från sex månaders till ett års fängelse. Dessutom borde straffen göras starkt progressiva. Allmänhetens rättsuppfattning talar för en sådan ordning. Signalerna skulle bli tydligare. Brottstypen skulle komma att prioriteras av åklagare och polis. Detta skulle sannolikt ha en avhållande effekt bland inbrottstjuvarna, som inför straffhotet skulle tycka att det inte är någon idé att hålla på. Även tjuvar har en självbevarelsedrift. Herr talman! Ny demokrati för återigen fram tankarna på att man bör återinföra det straffrättsliga ämbetsmannaansvaret. Fram t.o.m. 1992, Ny demokratis motion om att återinföra det fulla ämbetsmannaansvaret, med hänvisning till en kommande översyn av tjänstefelsparagrafen. Den bör, som det heter, inte föregripas. Den nuvarande ordningen, som genomfördes 1989, är i en jämförelse ett steg i rätt riktning. Men för att upprätta det fulla ämbetsmannaansvaret måste man gå tillbaka till den ordning som gällde innan ämbetsmannareformen genomfördes 1976. anser många och på området kunniga och erfarna experter vara ett förhastat beslut. Resultatet har blivit att personer som gjort sig skyldiga till grova brott försätts på fri fot, trots att en uppenbar återfallsrisk föreligger. I samband med att interneringsstraffet avskaffades anförde justitieutskottet att åtskilliga invändningar av såväl principiell som praktisk natur kunde riktas mot straffet. Bl.a. påtalades att den dömde underkastades ett fängelsestraff, som inte från början har bestämts av domstol och som därmed inte sätts i omedelbar relation till den gärning som är aktuell. Utskottsmajoriteten har alltjämt denna uppfattning och hänvisar till Straffsystemkommitténs uppdrag, som omfattar frågor såväl om betydelsen av återfall som om villkorlig frigivning. Någon anledning att föregripa utredningens arbete finns inte. Principerna om fakultativ villkorlig frigivning, som diskuteras i dessa sammanhang, är väl i så fall en logisk kullerbytta om man nu skall tala om principer. För att komma till rätta med problematiken borde regeringen överväga att ge Straffsystemkommittén utvidgade direktiv att diskutera interneringsstraffets återinförande. Detta vore en naturlig följd av att strafflagarna anpassas till de förhållanden som råder ute i samhället. Beträffande kravet på straffskärpningar för utländska gärningsmän är bakgrunden den att det i rättstillämpningen uppmärksammats fall där utländsk gärningsman bedömts annorlunda än svensk gärningsman. I de fallen har det åberopats att mildare regler eller normer anses gälla i gärningsmannens hemland. Visserligen har resultatet inte blivit frihet från straff, men i stället uppenbart mildare straff. I de fall där rättstillämpningen har fått detta resultat har kraftig kritik kommit från många håll. Mot denna bakgrund är det motiverat att grundregeln om tillämpligheten av svensk lag på utlännings brott i Sverige kompletteras med en uttrycklig regel om likhet inför lagen beträffande såväl straffbarhet som straffmätning. Detta skulle kunna komma till uttryck i 29 kap. brottsbalken. Åtgärden skulle ge en klar och viktig signal till utlänningar som uppehåller sig i vårt land, en allmänpreventiv signal. I sammanhanget vill jag tillägga följande om etnisk diskriminering. Negativ sådan är förkastlig och även straffbar som olaga diskriminering. Positiv diskriminering, som innebär att en etnisk grupp får förmåner som inte tillkommer andra grupper, är en felaktig metod som skapar etniska motsättningar. En nationalneutral lagstiftning och rättstillämpning i dessa rättsfall utgör ett viktigt bidrag till internationell tolerans. Förhoppningsvis skulle man kunna dämpa den främlingsfientlighet som finns i vårt samhälle och vars ursprung bl.a. är denna brist i rättstillämpningen vid svenska domstolar. Herr talman! Avslutningsvis vill jag framhålla allmänpreventionens betydelse i rättstillämpningen. 1 kap. 7 § brottsbalken var t.o.m. 1989 en portalparagraf, vars grundläggande motiv var allmän laglydnad. Den kritik som framfördes var att den dåvarande Fängelsestraffkommittén tillmätt preventionsteorierna en alltför begränsad roll vid domstolarnas beslutsfattande. Kommittén ansåg att de allmänpreventiva skälen stred mot likhet inför lagen. Men hur har det blivit? Vem vågar påstå att nuvarande ordning har gagnat likhet inför lagen? Ge mig i så fall ett exempel på detta. Jag vill påstå att inkonsekvensen har ökat. Utskottsmajoriteten vidhåller uppfattningen att brottsbalkens bestämmelser om straffmätning och påföljdsval ger domstolarna möjlighet att i tillräcklig utsträckning beakta allmänpreventiva hänsyn. Förut var allmänpreventionen, som sagt, en portalparagraf i brottsbalken. Den genomsyrade därmed all lagstiftning på området, att vid påföljden väga in allmänpreventivt tänkande. Den påverkade också tänkandet på andra rättsområden. Om man gör en konsekvensanalys av brottsutvecklingen, är denna stigande och kommer att stiga ytterligare. Rent allmänt verkar det som att samhället håller på att tappa greppet om utvecklingen. Därför är det nödvändigt att man återinför allmänpreventionens grundläggande betydelse i lagstiftningen så, att den åter sätter sig i ryggraden hos alla beslutsfattare med syftet att man skall iaktta ett allmänpreventivt tänkande inom det rättsvårdande myndighetsutövandet. Herr talman! Givetvis står Ny demokrati bakom samtliga reservationer, men för att spara tid yrkar jag endast bifall till reservationerna 2, 5 och 6, som är fogade till justitieutskottets betänkande

Herr talman! I detta betänkande behandlar justitieutskottet 20 motioner från den allmänna motionstiden i år. Motionerna spänner över ett vitt straffrättsligt fält. Utskottets majoritet hemställer om avslag på samtliga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till pågående utrednings och beredningsarbete. Jag är glad att kunna säga att det förhållandet att man har tillsatt en utredning numera inte innebär att man har låst eller cementerat en fråga i åratal. Arbetet pågår för högtryck. De kommittéer som den borgerliga regeringen har tillsatt har genomgående fått korta tider inom vilka arbetet skall vara slutfört. Den strida strömmen av propositioner från Justitiedepartementet under de senaste veckorna talar också sitt tydliga språk. I reservation 3 återkommer socialdemokraterna nästan ordagrant till frågor som behandlades av denna kammare för ett år sedan och som då lämnades utan bifall. Utskottets majoritet anser att tiden fortfarande inte är mogen för den översyn av den samlade straffrättsliga lagstiftningen som socialdemokraterna efterlyser. Det är ju, som framhålls i reservationen, viktigt att kriminalpolitiken inte kännetecknas av ryckighet och kortsiktiga hänsyn. Ett omfattande reformarbete bedrevs under 1980 talet. Det pågår ett omfattande utredningsarbete även nu, och ett antal betydelsefulla lagändringar som initierats och beslutats sedan den borgerliga regeringen tillträdde har helt nyligen trätt i kraft. Det mest omfattande utredningsuppdraget har ju -- som Lars-Erik Lövdén påpekade -- Straffsystemkommittén fått. Den skall redovisa sina förslag före utgången av år 1994. I Straffsystemkommitténs direktiv ligger redan nu att överväga mycket av det som socialdemokraterna efterlyser. Låt allt detta sätta sig, Lars-Erik Lövdén, innan vi börjar att fundera på hur vi skall gå vidare. Annars är det risk för att vi får just den ryckighet som socialdemokraterna säger sig vilja undvika. Även de fem reservationerna från Ny demokrati siktar i huvudsak på att slå in öppna dörrar. Även beträffande dem avstyrker utskottet motionsyrkandena, eftersom de i huvudsak får anses vara tillgodosedda. Vad avser reservation 4 om interneringsstraffet, är det min uppgift som företrädare för utskottsmajoriteten att hänvisa till att Straffsystemkommittén har till uppgift att se över såväl frågan om betydelsen av återfall i brott som frågan om frigivning från fängelse. Det finns inget skäl att göra några tillkännagivanden till regeringen förrän vi vet var utredningen slutligen landar i dessa frågor. Som företrädare för Moderata samlingspartiet vill jag gärna framhålla att jag känner viss sympati för det som K G Sjödin här har anfört. Jag tror att det var ett misstag av Sverige att avskaffa interneringsstraffet och på så sätt avhända sig möjligheten att för erforderlig tid skydda samhället mot dem som gör sig skyldiga till grova och många våldsbrott eller mot de yrkeskriminella, som står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten. Våldskommissionen är inne på liknande tankegångar i sitt slutbetänkande Våld och brottsoffer, även om den talar om längre fängelsestraff för dessa kategorier och inte om internering. I vårt grannland Danmark har man kvar den tidsobestämda påföljden förvaring. I Danmark använder man sig också i betydande utsträckning av kemisk kastrering som behandlingsmetod för farliga återfallsvåldtäktsmän. Sådan behandling är naturligtvis frivillig. Läkaren befinner sig emellertid i ett mycket bättre förhandlingsläge än vad hans svenske kollega skulle göra, tack vare förvaringsstraffet. Den dömde får välja mellan att underkasta sig behandling och kunna påräkna villkorlig frigivning efter 6--18 månader eller att avböja behandling och sitta inne i 6--18 år. Jag tror att vi har mycket att lära av Danmark på denna punkt. Tiden är inte mogen för att nu kräva interneringsstraffets återinförande.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
Herr talman! Bara några kommentarer till utskottsmajoritetens talesman. Hon hänvisar till Straffsystemkommitténs uppdrag och direktiv när hon vill avslå den socialdemokratiska reservationen. Nu har Straffsystemkommittén fått i uppdrag att i första hand se över påföljdsreglerna och att skapa ett mer enhetligt och strukturerat system för påföljdsreglerna i strafflagstiftningen. Straffsystemkommitténs uppdrag är inte att titta på strafflagarnas systematik, gärningsbeskrivningar, förhållandet mellan brottsbalken och specialstraffrätten. Jag tycker att det är en brist, även om utskottsmajoritetens talesman inte tycker det, att Straffsystemkommittén inte har fått det uppdraget och att man inte nu ganska snart sätter i gång ett utredningsarbete eller i vart fall ett förberedande utredningsarbete, så att vi någon gång i början av nästa sekel kan få en modern brottsbalk som avspeglar nutida värderingar. Den brottsbalk som vi har i dag avspeglar inte de värderingar som gäller på 1990-talet. Brottsbalken tillkom 1962 och hade föregåtts av ett beredningsarbete som sträcker sig några årtionden tillbaka. Det är alldeles klart att brottsbalken i dag inte är den centrala straffrätten. Specialstraffrätten betyder så mycket mer eller i vart fall lika mycket som brottsbalken. Antalet fängelsedömda för trafiknykterhetsbrott, narkotikabrott och skattebrott är sammantaget ungefär lika stort som antalet dömda enligt brottsbalkens regler. Det är av stor betydelse att det utredningsarbetet nu startar. Det är inte fråga om ryckighet, därför att om vi skall ha en modern strafflagstiftning i början av nästa sekel, måste utredningsarbetet starta nu.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén påpekade i sitt inledningsanförande att förberedelsearbetet för brottsbalken hade pågått i flera decennier. Straffsystemkommittén har visserligen inte till uppgift att göra denna översyn av den specialstraffrättsliga lagstiftningen eller att fundera över om den skall inkorporeras i brottsbalken, vilket är en tanke som jag i och för sig kan sympatisera med. Men den har ett annat mycket omfattande uppdrag, bl.a. det som efterlyses i reservationen vad gäller att utveckla alternativa påföljder till fängelsestraff och att utveckla påföljderna samhällstjänst och kontraktsvård och att utöka användningen av böter m.m. Det har aldrig pågått ett så intensivt lagstiftningsoch beredningsarbete på detta område som det gör just nu. Det finns inte kapacitet att utreda allting på en gång. Det finns risk för att det uppstår litet kaos i lagstiftningsarbetet. Vi måste nog försöka att koncentrera oss på några stora frågor i taget. Vi hade 1874 års strafflag som stod sig i ungefär 90 år. Det var säkert brottsbalkens fäders förhoppning att den skulle stå sig något längre än i 30 år. Lars Erik Lövdén har inte påstått att brottsbalken uppvisar några egentliga sakliga brister, utan såvitt jag har förstått är det mer fråga om metod, systematik och liknande. Detta har vi från utskottsmajoritetens sida inte ansett vara tillräckligt angeläget just nu.
Herr talman! Jag konstaterar att Christel Anderberg säger att tiden inte är mogen just nu. Jag vill fråga Christel Anderberg om när hon tror att tiden är mogen för att starta detta arbete som är oerhört omfattande. Det är inte bara fråga om att kanske lyfta in centrala specialstraffrättsliga bestämmelser i brottsbalken och att lyfta ut vissa straffregler som spelar en mindre roll i dagens moderna samhälle. Jag tror att det också är fråga om att titta på enskilda gärningsbeskrivningar, så att de bättre återspeglar nutida värderingar. Detta är ett synnerligen omfattande arbete som kanske inte bara kräver ett parlamentariskt kommittéarbete utan också ett förberedande arbete i form av en juristkommission eller liknande. Skall man i början av nästa sekel ha en modern brottsbalk med en modern straffrättslagstiftning, är det nog ganska snart dags att i en eller annan form starta arbetet med denna. Vi har inte heller i reservationen bundit oss vid någon form, utan vi har sagt att regeringen bör kunna ta ställning till i vilken form det arbetet skall bedrivas. Jag har en fråga till Christel Anderberg med anledning av hennes huvudanförande. Christel Anderberg ägnade en stor del av anförandet åt att plädera för interneringsstraffets återinförande. Är det Moderaternas och inte bara Christel Anderbergs uppfattning att vi nu bör återinföra interneringsstraffet i svensk lagstiftning?
Herr talman! Jag tror att det kanske är riktigt som Lars-Erik Lövdén säger, att tiden snart är mogen för att göra en mer omfattande systematisk genomgång av brottsbalken. Det enda utskottsmajoriteten har sagt är att den inte anser tiden vara mogen just nu. Man vill avvakta att Straffsystemkommittén skall bli klar med sitt arbete, vilket skall ske redan före utgången av nästa år. Vad gäller interneringsstraffet sade jag i mitt anförande att jag som företrädare för Moderata samlingspartiet -- alltså inte som privatperson -- kände viss sympati för Ny demokratis yrkande i den delen. Vi anser att det möjligen har varit ett misstag att samhället har avhänt sig detta instrument. För att upprepa mig sade jag däremot avslutningsvis att tiden inte nu är mogen för att diskutera interneringsstraffet, men att debatten på det här området bör hållas levande. Detta står jag för.
Herr talman! Jag tolkar det sistnämnda så, att Moderaterna anser att interneringsstraffet skall återinföras, men inte just nu därför att tiden inte är riktigt mogen. Christel Anderberg säger att tiden inte heller är mogen för att göra en översyn av straffrätten. Detta har jag hört förut, nämligen för ett år sedan då vi debatterade samma fråga. Jag har lovat att Socialdemokraterna skall återkomma med detta krav under allmänna motionstiden. Eftersom Straffsystemkommitténs arbete skall vara klart i slutet av nästa år kanske tiden kommer att vara mogen för att ta ställning för ett sådant utredningsarbete när vi nästa gång diskuterar frågan i kammaren.
Herr talman! Jag sade att vi anser att frågorna om internering eller motsvarande bör diskuteras. En framtida utformning av livstidsstraffet måste ju ofrånkomligen också komma in i den diskussionen. Låt mig citera Våldskommissionens slutbetänkande Vålds och brottsoffer, s. 96: Den stora mängden av vanliga människor skall inte behöva avstå från trygghet och livskvalitet av hänsyn till en våldsverkare.

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande JuU3. Det är egentligen ett enigt betänkande, men trots detta har flera talare anmält sig. Jag har tolkat det som att det finns ett stort engagemang i frågor som rör övergrepp mot kvinnor och barn. Opinionsbildning och ett starkt engagemang har gjort att mycket har hänt när det gäller att skapa nya regler och att skärpa befintliga regler till skydd för utsatta kvinnor. Även när det gäller förebyggande åtgärder har mycket hänt på det här området. Jag tänkte att jag kort skulle nämna något av allt det som har gjorts. Lokala kvinnojourer har vuxit fram över hela landet, och på senare år har de fått väsentligt utökade resurser från det allmänna. År 1989 tillsattes inom regeringskansliet en arbetsgrupp som skulle arbeta med frågor om våld mot kvinnor, och den arbetsgruppen har också tagit fram ett åtgärdsprogram. Landstingsförbundet initierade för något år sedan en kampanj inom sjukvården som gick under namnet Vården mot våld. På Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår ett projekt, som går under namnet Omhändertagande vid kvinnomisshandel. Socialstyrelsen har fått medel att utveckla modeller för ett bättre samarbete mellan myndigheter inom rättsväsendet. I det här sammanhanget tycker jag också att man skall nämna projektet om våld mot handikappade flickor och kvinnor. Information om rättigheter och möjligheter för utsatta kvinnor har tagits fram av olika rättsvårdande myndigheter, såväl Kriminalvårdsstyrelsen, allt för att skydda, stötta och råda utsatta kvinnor. Den 1 juli 1991 inrättades dessutom en professur med inriktning på frågor som rör våld mot kvinnor. Jag vill också lyfta fram en del av det som hänt i justitieutskottet på senare år. Där har vi beslutat om en lagstiftning som ger utsatta kvinnor rätt till målsägandebiträde, och ytterligare förbättringar är på gång när det gäller målsägandebiträde, och då framför allt för kvinnor som utsatts för brott utomlands. Besöksförbudslagen har tillkommit, och den har dessutom hunnit förbättras en gång. Den 1 juli 1992 infördes förändringar i fråga om vissa sexualbrott. Syftet med de ändringarna har varit att stärka skyddet för barn och ungdomar mot att bli sexuellt utnyttjade och att i strafflagstiftningen markera allvaret i sexuella övergrepp. ven den 1 juli 1993 skärptes straffen för ett antal vålds och sexualbrott i samma syfte. Vidare har brottsskadelagen utvidgats för att ge möjligheter till ersättning för lidande och kränkning, och även på det här området finns numera ytterligare förslag som utvidgar möjligheterna till ersättning. I justitieutskottet har vi också av regeringen beställt ett förslag om förlängd preskriptionstid för sexualbrott mot barn, och dessutom pågår i departementet ett arbete som syftar till en utvidgad kriminalisering av barnpornografibrott. Jag vill också nämna att vi i justitieutskottet har tagit initiativ till att frågan om kriminalisering av prostitutionen skall utredas, och statsrådet Bengt Westerberg har tillsatt en särskild utredare för att göra en översyn av samhällets åtgärder mot prostitutionen. Regeringen har dessutom tillsatt en kommission om våld mot kvinnor, som jag har fått förtroendet att vara ordförande i. Vår uppgift är att göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld. Slutligen tycker jag att det förtjänar att nämnas att en försöksverksamhet med livvaktsskydd nyligen har avslutats och att den verksamheten samtidigt har lett till att polisen har tagit fram en särskild larmutrustning, vilken utlånas till hotade kvinnor. Rikspolisstyrelsen har gjort en utvärdering av den här verksamheten, och man föreslår att den skall permanentas. Jag har velat göra den här genomgången för att visa att det just på det här området har hänt väldigt mycket och att det har skett en helt otrolig utveckling bara under loppet av några få år. Jag kanske skulle avsluta med att säga att jag naturligtvis yrkar bifall till utskottets hemställan i justitieutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Socialdemokraterna har i januari i år fört fram krav i motioner om en samlad översyn av samhällets insatser vad gäller våld mot kvinnor och föreslagit en rad åtgärder för att motverka sådant våld. Vi har också föreslagit att en kommission borde inrättas, kring vilken organisationer, folkrörelser och experter kunde samlas för att initiera forskning och åtgärder samt mobilisera en bred opinion mot våldet. Nu har en särskild kommission tillsatts under sommaren. Vi kan konstatera att vi har blivit hörsammade, och vi ser med tillfredsställelse på att kommissionen fått till uppgift att göra en samlad översyn utifrån ett kvinnoperspektiv. Kommissionen kan bli det breda, övergripande organ som kan belysa alla aspekter av det sexualiserade våldet och föreslå de åtgärder som krävs för att förbättra kvinnors situation i samhället. Trots en rad åtgärder bl.a. på lagstiftningens område förekommer våld mot kvinnor i allt större utsträckning. De anmälda brotten som gäller våld mot kvinnor har ökat. Antalet anmälda sexualbrott ökade med 25 % under 1992 jämfört med 1991. Troligen är den faktiska brottsligheten mycket större. Olika offerundersökningar tyder på att det faktiska våldet är tre gånger så stort som det registrerade. Det dolda, osynliga våldet är svårt att komma åt. Det är fråga om de övergrepp som huvudsakligen sker i hemmet. Här finns mycket stora mörkertal. En stor del av våldet i samhället är knutet till missbruk. En majoritet av gärningsmännen och även en del av offren är alkoholpåverkade vid brottstillfället. En satsning på rehabilitering och vård, i motsats till de besparingar inom det här området som i dag görs, skulle ge en bättre utgångspunkt för att motverka våldet. Kvinnor som lever i eller i närheten av missbruksmiljöer kräver alldeles särskilt stöd för att känna sig trygga. Det vittnas ofta om hur små kvinnors möjligheter -- i praktiken -- är att bryta upp från en våldsmiljö, hur beroendeställning och rädsla försvårar. Det krävs förstärkning av samhällets resurser på en rad områden inom det sociala. Det gäller familjerådgivning, kvinnohälsovården behöver byggas ut, och stöd behövs till kvinnojourer och andra organisationer som stöder kvinnor. Det har vidtagits en rad olika åtgärder för att stöda dem som utsatts för brott och lindra deras skador. Det har varit fråga om ändringar i lagstiftningen, vilket också Britta Bjelle redogjorde för, olika omhändertagandeprojekt, utveckling av samarbete mellan myndigheter och stöd för utbildning av olika yrkeskategorier. Likaså har det bedrivits en ganska omfattande forskning när det gäller kvinnor och våld. Men allt detta måste utvärderas och samordnas, så att de samlade kunskaperna och erfarenheterna kan ge ett resultat: att våldet minskar. Grunden måste vara att motverka att våld uppstår, och insatserna måste främst inriktas mot att förebygga brott. Min förhoppning är att kommissionen initierar en vidare forskning kring varför våld uppstår och hur det utvecklas. Herr talman! Våld och övergrepp mot kvinnor är allvarliga uttryck för bristande jämställdhet. En rad olika förhållanden i samhället måste angripas, bl.a. maktfördelningen. Mera kraftfulla åtgärder behövs för att motverka den förnedrande kvinnosyn som förmedlas av kommersiella skrifter. En av de viktigaste uppgifterna är ett långsiktigt upplysnings och attitydförändringsarbete. Skolan har i det här sammanhanget en alldeles särskild uppgift att ge unga flickor och pojkar kunskaper som ökar förutsättningarna för att de senare i livet skall kunna utveckla jämställda relationer där inte män använder våld i syfte att upprätthålla traditionella mans och kvinnoroller. Det krävs en fördjupad undervisning i samlevnadsfrågor om kvinnors och mäns roller i samhälle, arbetsliv och familj. Samlevnadsundervisning borde vara obligatorisk på såväl grund som gymnasieskola, inte bara inom utbildningen till yrken som rör vård och omsorg. Herr talman! Jag ser fram emot att följa arbetet i kommissionen. Naturligtvis är förväntningarna stora, eftersom i stort sett allt har hänskjutits till den här kommissionen. Jag hoppas att man nu utifrån en helhetssyn kan ge förslag till åtgärder inom alla de områden som behöver samverka för att motverka våldet. Också jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.
Herr talman! Trots att det har hänt väldigt mycket på lagstiftningens område under de senaste åren är det beklämmande -- på den punkten håller jag med Birthe Sörestedt -- att framför allt det sexualiserade våldet ökar och att det synes vara allt fler barn som utsätts för övergrepp. Oavsett om det är fråga om en större anmälningsbenägenhet eller om antalet brott ökar så är antalet brott alldeles för stort i Sverige. Väldigt mycket återstår att göra här. Då det gäller Våldskommissionen är det riktigt, som Birthe Sörestedt säger, att kommissionen på alla tänkbara områden har fått i uppdrag att försöka ta fram förslag till åtgärder. Det gäller samhällstjänsten men också hälsooch sjukvården, rättsväsendet, utbildningsväsendet m.m. Jag hoppas att vi i alla fall hjälpligt skall komma ytterligare en bit på vägen mot en minskning av det våld som förekommer i samhället och som är riktat just mot kvinnor och barn.
Herr talman! Jag hoppas att det verkligen blir en stark opinion som leder till förändrade attityder, så att vi får en annan kvinnosyn. Vidare hoppas jag att detta kan motverka att våld uppstår i samhället.

Herr talman! I fråga om detta betänkande har utskottet varit enigt om att avvakta de utredningar som pågår eller som just slutförts. Förmodligen är anledningen just den som utskottsordföranden nämnde i sitt anförande, nämligen att samtliga partier är överens om att alla initiativ i dessa frågor är av yttersta vikt. Därför skall jag ta tillfället i akt och referera till ett märkligt experiment med sexualbrottslingar. Efter en liten inblick i den verklighet som vi lever i förstår alla -- eller snarare är det så att vi inte förstår -- vad experterna håller på med. Sålunda har man nu öppnat ett ställe i Växjö där sex grova sexualförbrytare vistas till en kostnad av 3 000 kr per dygn. De får var sin trerumslägenhet som är smakfullt inredd med äkta mattor, skinnmöbler, trähantverk och klatschiga textilier. Galler eller lås finns inte. Enligt cheföverläkaren behövs inte sådant, då våldtäktsmännen, mördarna och pedofilerna är förbjudna att lämna området. Överläkaren kan dock inte lämna garantier för att inte något skall hända något barn eller någon kvinna i Växjö men säger att man skulle bli mycket besviken om något skulle hända. Man upphör aldrig, herr talman, att förvånas över experternas våldsamma intresse för barnaskändare, pedofiler och våldtäktsmän! Att forska i dessa personers hjärnor och att hålla de här människorna på gott humör får kosta hur mycket som helst. Offren för deras framfart får däremot inte kosta någonting -- eller i varje fall väldigt litet. Nu säger visserligen det team som är ansvarigt för projektet att just dessa sexualbrottslingar som får chansen till en trerummare i Växjö är grundligt genomvårdade och att de har insikt om den egna sjukdomen. Sådana argument hör man ofta. Men många gånger under årens lopp har patienten bara några timmar efter en permission från mentalsjukhus upprepat sitt brott. Ibland är det t.o.m. samma offer. Då har det sagts: Vi trodde att han var botad. Eller också har det sagts: Han har gjort stora framsteg under den senaste tiden. Sanningen är väl den att inte någon psykiatriker i hela världen egentligen vet något om sexualbrottslingarnas komplicerade känsloliv. Det finns en mängd teorier -- det är sant -- men ingen vet något med säkerhet. De flesta inom psykiatrin erkänner dessutom att de famlar i blindo när de försöker rannsaka hjärnan på en sexualförbrytare. Det enda som man under årtionden av forskning har kommit fram till är att det handlar om ett sjukligt beteende -- ett sjukligt beteende som hos de flesta sexualförbrytare har en tendens att upprepas med mer eller mindre regelbundna mellanrum. Ledarna för projektet i Växjö tror inte att patienterna blir friska. Man påstår t.o.m.: Här blir de inte friska men så bra att de inte begår nya brott. Hur vet man det? Med vilken rätt riskerar man kvinnors och barns liv genom ett sådant påstående? Gång på gång har grova sexualförbrytare bevisat motsatsen efter att till synes ha fungerat i många år. Sexualförbrytarnas beteende styrs inte av intellektuella eller moraliska överväganden. De har inget till övers för offren -- åtminstone inte förrän efter gärningen, och då bara undantagsvis, något som knappast tröstar offren eller deras anhöriga. Herr talman! I den form som det relaterade projektet skall fortgå är det nog omöjligt att garantera säkerheten för kvinnor och barn som bor i grannskapet. I själva verket är det omöjligt att garantera säkerheten för någon i vårt samhälle. Sexualbrottslingar och våldsmän kan ju dyka upp var som helst. Men det finns ingen anledning att bereda vägen för dem. Våldtäktsmän och de som förgriper sig sexuellt på barn är förmodligen ytterst medvetna om att de straffas om de blir gripna. I den mån de är medvetna om det är det deras minsta bekymmer vid brottets begående. De utsatta och de presumtiva offrens väl och ve måste gå före. Så är det inte i dag. Resurserna läggs på förövarna, medan skändade barn och våldtagna kvinnor får stå tillbaka. Herr talman! I mitt anförande i den förra debatten talade jag om att allmänpreventionens övergripande betydelse som portalparagraf i lagstiftningen måste återinföras. De allmänpreventiva skälen måste återupprättas. I det sammanhanget måste de individuella skälen för sexualförbrytare stå tillbaka. Ny demokrati har liksom övriga partier kommit med olika förslag. Jag har själv inget idealrecept på hur eller vad man skall göra med grova våldtäktsmän, sexmördare och pedofiler. Men jag är inte ensam om att kräva bättre skydd för kvinnor och barn. Projektet i Växjö är ett slag mot medborgarna. Jag hoppas att de förslag och de idéer som Ny demokrati och företrädare för andra partier presenterar skall utmynna i krafttag mot de vidrigheter som kvinnor och barn utsätts för. Jag hoppas därför på en förutsättningslös behandling och vidareutveckling av de förslag som offentliggjorts just i dag. Jag åsyftar då departementspromemorian Ökat skydd för barn, ytterligare åtgärder mot sexuella övergrepp. Vidare hoppas jag på en snabb remissrunda, så att materialet så snabbt som möjligt kan föreläggas riksdagen i form av en proposition. Likaså hoppas jag mycket på den kommission under ledning av vår utskottsordförande som skall göra en utvärdering och en allmän översyn av tillämpningen av de regler som rör sexualbrott, kvinnomisshandel och därmed närbesläktade brott. Även där är det angeläget att arbetet sker skyndsamt. Jag önskar alltså Britta Bjelle lycka till i det viktiga arbetet i den grupp där hon är ordförande. Även jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 3.
Herr talman! Jag ber att få tacka Karl Gustaf Sjödin för lyckönskningarna. Men det finns en sak i hans anförande som jag vill kommentera. Han sade nämligen att det knappt fanns pengar till ersättning för brottsoffer. Jag vill ändå påminna om att brottsskadelagen har utvidgats, bl.a. för att ge möjlighet till ersättning för lidande och kränkning. Dessutom har Kommittén om ideell skada ganska nyligen lagt fram ett delbetänkande som också handlar om hur man skall kunna utvidga ersättningen för kränkning genom brott. Inom Justitiedepartementet pågår det ett arbete med att få till stånd en brottsofferfond. Då det gäller de pengar som så småningom kommer att finnas i den brottsofferfonden har man skrivit att man därifrån skulle kunna ta pengar för att bl.a. ge terapeutisk hjälp till kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.
Herr talman! Det är riktigt som Britta Bjelle säger att man har satsat väldigt mycket under den här tiden. Jag har med tacksamhet läst den lilla skriften Att renovera en förfallen kriminalpolitik. En sådan läsning är glädjande. Jag tycker också att det har skett en hel del under de här två åren. Jag kanske var litet raljant när jag berättade om det projekt som pågår. Det är riktigt som Britta Bjelle säger, att det görs satsningar på brottsoffren. Det är på tiden att det verkligen görs.

Herr talman! I betänkandet hänvisas ett flertal gånger till en departementspromemoria där man skall ta upp förlängning av preskriptionstider vid sexuella brott. Jag vill uttrycka förvåning över att den inte redan finns framme, för den är färdig och väntar bara på publicering. Promemorian förväntas också innehålla förbud eller icke förbud mot innehav av barnpornografi. Det oroar mig att den inte har kommit fram till i dag, för jag befarar att förbudet mot innehav av barnpornografi inte kommer att tillstyrkas i promemorian. Att vi får en sambandsman i Thailand är mycket viktigt. Jag är mycket glad över att den sambandsmannen är utnämnd sedan några dagar tillbaka. Han kommer att åka till Bangkok inom några veckor. Han kommer att vara där några månader i taget. Sedan gör man en utvärdering av det arbete han kommer att kunna uträtta där. Det skall bli med intresse jag följer det arbetet. Det kommer att vara en viktig avstamp för oss i Sverige att verkligen göra något åt de sexturister som även färdas från Sverige till Thailand för att skända barn och kvinnor. Nästa steg som vi behöver ta är att vi också söker mandat för hela Norden. Den man som vi skickar ut skall ha mandat att företräda alla nordiska länder i de här frågorna. Det visar på en styrka och en stabilitet, att vi verkligen menar allvar med att barn inte är slavar, i synnerhet inte sexslavar. Jag har inget annat yrkande i dagsläget än bifall till utskottets hemställan. Men jag kommer att med intresse följa de utredningar och promemorior som kommer framöver.
Herr talman! Jag vill bara lämna en kort kommentar till Liisa Rulander. Jag tillhör också dem som känner en viss otålighet och önskar att frågor som handlar om att stärka kvinnors och barns ställning när det gäller övergrepp borde gå mycket fort. Men jag kan ändå inte låta bli att tycka att det har gått förhållandevis fort med preskriptionstiderna. Det var sent på våren 1992 som utskottet beställde den här utredningen från regeringen, och den är i det närmaste färdig nu. Även om den inte har hunnit presenteras ännu tycker jag trots allt att det har gått förhållandevis fort.

Herr talman! Frågan om en lagstiftning för friköp av historiska arrenden har vid ett flertal tillfällen debatterats i denna riksdag. I början av 1970-talet tillsattes en utredning bl.a. med uppgift att komma med ett förslag till lagstiftning. Något förslag i denna riktning kom inte från utredningen. I början av 1980-talet tillsattes ännu en utredning med uppgift att komma med en utförlig redovisning om hur en lagstiftning för friköp av historiska arrenden kunde utformas. I mitten av 1980-talet överlämnades detta förslag till, som många hoppades, slutlig lösning av friköpsrätten. Men så blev inte fallet. Hösten 1989 behandlade riksdagen några motioner med förslag om friköpsrätten. Riksdagen beslutade, på förslag av lagutskottet, att en friköpsrätt för historiska arrenden skulle införas och begärde att regeringen skulle återkomma med förslag till lagstiftning. Ytterligare en utredning tillsattes med uppgift att utforma förslag till enbart en lagtext som ger arrendatorer vid historiska arrenden rätt att friköpa. I slutet av 1991 överlämnade utredningen ett förslag till lagtext till regeringen. Det är hög tid att vi nu, två år senare, fattar beslut om en lagstiftning om friköpsrätten. Det är oansvarigt att ytterligare förhala frågans lösning. De krav på friköpsrätt som under decennier rests från arrendatorernas sida begränsar sig till de s.k. historiskt betingade ägarsituationerna och kan därför inte betraktas som något generellt ingrepp i fysiska personers äganderätt.

En friköpslag är en förutsättning för att vi skall bli av med det som i många fall liknar rena slavkontrakt mellan arrendatorer och jordägare. De här arrendatorerna har hamnat i strykklass. Ofta har arrendatorerna ett svagt skyddsnät eller saknar det helt. Även om det är en liten grupp i samhället skall de inte behöva känna sig utanför, utan de skall veta att många människor i vårt land delar uppfattningen att friköp är det enda rätta. Friköpsrätt vid historiska arrenden är en fråga som under en följd av år har intresserat och engagerat ledamöter av denna kammare. Det har också under åren som gått blivit flera som förstått den situation som dessa arrendatorer lever och verkar i. Vi socialdemokrater är övertygade om att det inte blir något slut på denna fråga förrän det blir en lagstiftning. Frivilliga överenskommelser efter många år av träta mellan parterna är inte att tänka på. Det tycks som om även borgerliga ledamöter av denna kammare har kommit till insikt om att en lagstiftning om friköp vid historiska arrenden är enda vägen att gå för att lösa frågan för framtiden. Det vore till både nytta och glädje för samhället och för demokratin, men framför allt för dessa arrendatorer, om ytterligare ledamöter av denna kammare försökte sätta sig in i den situation som många av arrendatorerna och deras familjer har levt och fortfarande lever i. Vi talar alla mer eller mindre om rättvisa, solidaritet och frihet för alla. Detta borde väl då också gälla för de arrendatorer som är brukare av historiska arrenden. Vi ledamöter av denna kammare har möjlighet att visa om vi menar någonting med orden rättvisa, solidaritet och frihet. Om vi menar allvar med dessa ord har vi onsdagen den 10 november möjlighet att rösta för en sådan lagstiftning att arrendatorer av historiska arrenden får möjlighet till friköp. Vi socialdemokrater menar, med den reservation som fogats till lagutskottets betänkande, på fullt allvar att frågan om friköpsrätt vid historiska arrenden har utretts ordentligt. Det förslag till lagtext som Arrendekommittén presenterade för några år sedan är detaljerat, starkt och välmotiverat samt fyller de krav som kan ställas på berörda parter. Omedelbara lagstiftningsåtgärder är därför befogade. Det finns inga som helst godtagbara skäl att ännu en gång skjuta denna viktiga lagstiftningsfråga på en oviss framtid. Om riksdagen följer reservanternas förslag den 10 november kommer en mycket stor orättvisa att snart vara historia. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Jag och Vänsterpartiet instämmer i allt väsentligt i det som har framförts som argument för friköp av de historiska arrendena. Jag tänker inte upprepa den argumentation för friköpsrätt som har gått som en följetong i riksdagens kammare. Men med det vill jag inte på något sätt påstå att argumenten för friköpsrätt inte längre äger sin giltighet utan bara att jag närmast tycker att det är litet genant att upprepa dem för kammarens ledamöter. Inget nytt har framkommit som talar mot en friköpsrätt. Owe Andréasson har pekat på att det faktiskt vore värdigt vår nation och vårt samhälle att avskaffa de här sista feodala resterna. Bara ett litet påpekande: Jag tycker att särskilt de av kammarens ledamöter som i andra sammanhang sjunger marknadsekonomins lov och som vill värna om ägandet borde vara banérförare när det gäller friköpsrätten. Alla de som i andra sammanhang föreslår exempelvis att hyreslägenheter skall omvandlas till bostadsrätter borde också, tycker jag, ta sig en funderare på hur man -- om man har den åsikten -- kan argumentera mot friköpen av de historiska arrendena. För mig och Vänsterpartiet är det en självklarhet att de här arrendatorerna nu skall få sin rätt. Ärendet bereds i regeringskansliet, säger utskottets majoritet i betänkandet. Det är också en formulering som har återkommit år efter år i den här frågan. Herr talman! Vi har ju faktiskt kommit så långt att vi i riksdagen har ett slags -- om inte annat så i alla fall inofficiell -- tidsgräns när det gäller utredningar. Frågan är om det inte är rimligt att införa en tidsgräns för hur länge en formulering som att ärendet bereds i regeringskansliet kan få användas i ett betänkande utan att det mister sin trovärdighet. Jag tycker nästan att det är litet skamligt att detta är det enda argument som utskottets majoritet har för ett avstyrkande. Jag yrkar alltså bifall till den reservation som utskottets socialdemokratiska ledamöter har avlämnat i frågan.

Herr talman! Frågan om friköp av historiska arrenden har behandlats tidigare i denna kammare. Frågan har också varit föremål för ett flertal offentliga utredningar. Arrendelagskommittén, som avlämnade sitt slutbetänkande i början av 1980-talet, berörde frågan om friköp av arrendestället. I detta betänkande konstaterades att friköp var förenat med så stora nackdelar att dessa inte vägde upp den fördel som skulle komma vissa arrendatorer till del. Inte heller remissutfallet gav stöd för att den socialdemokratiska regeringen skulle lägga fram något lagförslag. Däremot ville man överväga möjligheterna att förstärka skyddet för denna arrendatorsgrupp, framför allt när det gällde arrendatorns skydd för de investeringar som han eller hon hade gjort. Vid remissbehandlingen förklarade sig det övervägande antalet remissinstanser dela utredningens uppfattning, att en lagstiftning om friköpsrätt inte borde införas. Inte heller vid detta tillfälle ansåg den socialdemokratiska regeringen -- vare sig i utredningsbetänkandet eller i remisskritiken -- att det fanns stöd för uppfattningen att en lag om friköpsrätt av historiska arrenden skulle införas. 1990-års arrendekommitté. Det är dess förslag som nu varit ute på remiss och som för tillfället bereds i regeringskansliet. Jag har nämnt dessa olika utredningar bara för att visa på att det faktiskt redan tidigare har funnits utredningar och därmed färdiga beslutsunderlag, som de som önskat hade kunnat använda sig av för att lägga fram förslag om en tvångslag för historiska arrenden. Den möjligheten har man inte utnyttjat. Jag kan bara tolka detta så, att inte heller Socialdemokraterna önskat någon sådan lag. I så fall hade man självklart infört en sådan lag för länge sedan. Owe Andréasson har tidigare beskrivit en rad tidigare utredningar som inte lett fram till den åtgärd som han nu har föreslagit skall vidtas. historiska arrenden. De utgör ungefär 6 % av de helt arrenderade företagen. Fideikommisserna, dvs. privatpersoner, står för 600 eller hälften av det totala antalet. Kyrkan äger 200. Lika många har universiteten. Staten äger mellan 70 och 80, och ca Jag håller med alla -- det sade också Owe Andréasson för en stund sedan -- som anser att det nu är hög tid att komma fram till ett beslut av något slag. I det ställningstagande som skall göras måste olika intressen vägas in. Skyddet för arrendatorn -- hans eller hennes intressen och de investeringar som gjorts under arrendetiden -- är givetvis ett av dessa. Det är därför som Socialdemokraterna haft fel när de velat bryta ut och särbehandla just frågan om de historiska arrendena utan att ta hänsyn till investeringsfrågan. Vi riskerar att hamna fel om inte frågan behandlas i rätt ordning. Ett annat intresse som måste vägas in i ett ställningstagande är givetvis den äganderätt som regeringen just nu undersöker möjligheten att kunna grundlagskydda. Betänkandena från 1990 års Arrendekommitté har nu remissbehandlats. Just nu görs en sammanställning av remissvaren som kommer att ligga till grund för regeringens ställningstagande. Därmed följer vi precis den turordning som vi brukar följa. Det finns därför ingen anledning att den här gången göra på något annat sätt. När beredningsarbetet är klart kommer en proposition att läggas fram. Det sker till våren. Därmed når frågan längre än den har gjort efter någon av de många tidigare utredningarna. Detta innebär också att det finns anledning att avvakta det förslag som då läggs fram. Herr talman! Mot bakgrund av detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Jag vill påminna Per Stenmarck om att de motioner som vi nu behandlar gäller historiska arrenden, inte investeringsfrågan. Investeringsfrågan gäller alla arrendejordbruk. Det som står på dagordningen i dag är de motioner som behandlar friköpen. Det har nu gått två år sedan betänkandet lades fram. Det var den socialdemokratiska regeringen som var intresserad av att man skulle införa friköpsrätt. Den såg till att det blev ett delbetänkande, detta för att det ärendet skulle behandlas med förtur. Därefter skulle frågan om investeringar behandlas. Ingenting sades om att dessa frågor skulle behandlas i ett sammanhang. Det är ingen som hamnar fel i den här diskussionen. Möjligen gör Per Stenmarck det när han talar om någonting helt annat. Frågan hade varit borta från dagordningen om den socialdemokratiska regeringen hade fått sitta kvar. Nu fick den inte det, men den kanske kommer tillbaka. Då hoppas vi att denna fråga skall vara utredd.
Herr talman! Jag respekterar naturligtvis att Owe Andréasson hade önskat att enbart den del av utredningen som behandlade just de historiska arrendena hade skickats ut på remiss. Owe Andréasson vet att regeringen valde att avvakta till dess att hela utredningen var klar. Det var ingen tillfällighet att man gjorde så. Det finns ju ett samband mellan frågan om de historiska arrendena, vad som skall göras med dem i framtiden, och frågan om de investeringar som framför allt har gjorts i dessa historiska arrenden. Det är mycket stora investeringar som har gjorts under en lång följd av år. Owe Andréasson nämnde inledningsvis att det i dag inte finns något speciellt bra skydd för arrendatorerna, framför allt inte när det gäller de investeringar som har gjorts. Jag håller med om det. Just därför valde regeringen att skicka ut hela utredningen på remiss när den var klar. Nu har vi fått in alla remissvar. De håller på att sammanställas. Därmed går vi igenom precis samma beredningsprocess som vi alltid gör i sådana här sammanhang.
Herr talman! Man gör alltid så här, säger Per Stenmarck. Så hade inte en socialdemokratisk regering gjort, eftersom ett delbetänkande hade lagts fram just för att frågan om de historiska arrendena, som vi diskuterar i dag, skulle få sin lösning. Våren 1992 sade Per Stenmarck att man skulle avvakta ett halvår på en proposition om de historiska arrendena. Jag undrar vilket tidsperspektiv Per Stenmarck har i dag. Han tillhör ändå regeringspartierna. Vi kanske kan få ett förslag på ett datum när det kan komma en proposition som just gäller de historiska arrendena. Det vore bra om vi kunde få bort den frågan från dagordningen. Det trampas nämligen mycket på det små i samhället. Jag förstår dock att denna regering inte ägnar sig åt de små i samhället.
Herr talman! Owe Andréasson har vid flera tillfällen, och även i dag, sagt att frågan grundligt har utretts. Det är närmast ett understatement att konstatera att det är så. Man kan onekligen ställa frågan: Varför har ni inte tidigare genomfört den här ändringen, som ni propagerade för i oppositionsställning? Jag sade tidigare att jag tror att detta är en ganska normal process för den här typen av frågor. Då säger Owe Andréasson att en socialdemokratisk regering inte hade gjort på det här sättet. Jag är därför beredd att korrigera det jag sade tidigare. Jag är nämligen beredd att hålla med Owe Andréasson när han säger så. Socialdemokraterna har ju faktiskt visat att en socialdemokratisk regering inte gör så. Den gjorde nämligen ingenting när resultaten av de olika utredningarna hade lagts fram. Jag nämnde faktiskt tidigare i mitt anförande att det kommer en proposition till våren. Då kommer det också att finnas anledning att göra de definitiva ställningstagandena i den här frågan. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att man väger samman både frågan om de historiska arrendena och andra frågor, exempelvis frågan om ett ökat investeringsskydd för arrendatorer. Det saknas i ganska stor utsträckning i dag.
Herr talman! Låt mig först säga att jag faktiskt är imponerad av Per Stenmarcks detaljkunskaper om de historiska arrendena. Det är roligt att någon så grundligt sätter sig in i frågorna, även om det nu enbart är den rent formella sidan av de historiska arrendena som Per Stenmarck uppehåller sig vid. Det finns också en annan aspekt på detta. Det handlar om de känslor av bitterhet och besvikelse som finns hos de arrendatorer som är förhindrade att friköpa den mark som de så länge har brukat. Deras förfäder har ibland varit arrendatorer sedan flera hundra år. Jag delar Per Stenmarcks historieskrivning i flera avseenden. Man kan dock uttrycka det på ett litet annat sätt. Vänsterpartiet har efter många år fått med sig först socialdemokrater sedan enskilda centerpartister när det gäller frågan om friköp av de historiska arrendena. Det är mycket glädjande. Det visar att politiskt arbete på lång sikt lönar sig. Om vi får hålla på ett tag till håller jag det inte för otroligt att vi även kan få andra ledamöter att förstå hur viktig denna rättvisefråga är. Historieskrivningen, och talet om utredningar och vad de har kommit fram till, kanske på ytplanet verkar vara riktig. Jag vill säga som Galilei: och ändå rör den sig! Ändå finns det inte några hållbara argument mot friköp av de historiska arrendena. Det är inte underligt att man har kommit fram till det man har gjort, framför allt inte med tanke på den sammansättning som dessa kommittéer ibland har haft. Per Stenmarck berättar nu att det kommer en proposition till våren. Vi får väl se vad som står i den och ta ställning till det. Nu har vi det föreliggande förslaget att ta ställning till. Jag upprepar vad jag har sagt. Jag tycker att alla, framför allt de som kanske har satt sig in i frågan, borde rösta för friköpsrätt vid historiska arrenden.
Herr talman! Låt mig först tacka för de berömmande orden. Jag hoppas få återgälda dem vid något tillfälle. Jag vet också att många känner bitterhet och besvikelse. Det är ingen tvekan om det. Personligen har jag dock mycket svårt att se att vi skulle kunna lösa problemet med en tvångslag för att överföra äganderätt från den som i dag äger och som inte vill överlåta sin äganderätt. Det strider åtminstone mot mycket av det som jag står för och representerar. Därmed inte sagt att det inte finns anledning att ta denna besvikelse och bitterhet på allvar och försöka hitta andra lösningar.
Herr talman! Per Stenmarck kanske tycker att det är bra att hyreslägenheter omvandlas till bostadsrätter, eftersom en bostadsrättsinnehavare kanske bryr sig mer om sin lägenhet än vad en hyresgäst i allmänhet gör. Svara mig ärligt, om så är fallet, varför man inte kan se att det här finns en parallellitet. De här fideikommissarierna vill inte friköpa. Det har vi förstått att de inte vill. Men det finns faktiskt inga skäl för att låta arrendatorerna friköpa. Det handlar ju inte om att ställa dem på bar backe ekonomiskt. Det handlar inte heller om att tvångsutdela jord. Det handlar om att ge dem som i generationer har haft ''brukningsrätt'' till en bit jord rätt att mot betalning få ägarbeviset för den jorden. Det här vet Per Stenmarck. Jag tycker att logiken talar för att dessa människors rätt nu borde tillgodoses.
Herr talman! Jag tycker att det är en intressant vinkling Elisabeth Persson gör när hon jämför med hyresrätter och möjligheten att bilda bostadsrätt. I de allra flesta fall är det något som man försöker lösa på frivillig väg. Det är inte något som man försöker tvinga på någon av parterna. Om man gör så, tycker jag att man går felaktigt till väga. Det ligger säkert mycket i -- det har jag också predikat i många olika sammanhang -- att om man äger någonting så är man mycket rädd om detta. Man vill vårda och bevara det. Så tror jag faktiskt också att det är om en arrendator övertar äganderätten till den gård som han eller hon brukar. Detta gäller säkert framför allt om man har ett historiskt arrende som har gått i arv i familjen under väldigt många år. Jag tror faktiskt att vi måste lösa det här på frivillig väg i stället. Vi kan gärna försöka stimulera utvecklingen på olika sätt genom att tala om att vi tycker att vissa saker skulle vara bra. För min personliga del måste jag säga att jag har mycket svårt att medverka till att vi skulle införa en lag där vi tvingar på någon den här lösningen.

Herr talman! Fredagen den 1 oktober jordfästes Västergötland. Han fick aldrig uppleva glädjen och självkänslan i att få äga den mark som han och hans förfäder i generationer röjt, brukat, bebyggt och bebott och som de i många fall till väsentlig del de facto redan äger. I årtionden har Gustav Hansson och hans kolleger på Koberg i Västergötland, Trolle-Ljungby i Skåne m.fl. gamla gods energiskt och tålmodigt kämpat för att få friköpa sina gårdar. Den 30 november 1989 -- för fyra år sedan, vilket Per Stenmarck kallar för en normal beredningsprocess -- trodde de att deras mångåriga kamp krönts med framgång. Då beslutade en klar riksdagsmajoritet bestående av socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och enstaka centerpartister att brukare av s.k. historiska arrenden skulle beviljas rätten att friköpa sina gårdar. Det var ett historiskt beslut. De sista resterna av ett feodalt system gick i graven. Trodde vi! En arrendekommitté tillsattes för att lösa vissa lagtekniska probelm och se över vissa andra arrendefrågor, bl.a. investeringsfrågor. Friköpsrätten behandlades med förtur. Således stämmer inte den beskrivning av förhållandena som Per Stenmarck har givit. Det var medvetet att den socialdemokratiska regeringen sade att den här frågan var så viktig att den skulle behandlas med förtur. Kommittén föreslog enhälligt i ett delbetänkande i oktober 1991 att förorda friköpsrätt för s.k. historiska arrenden.

En enhällig arrendekommitté, Per Stenmarck, står bakom detta. Där ingick bl.a. centerpartisten Sven Man delar uppenbarligen inte Per Stenmarcks uppfattning. Det handlar inte om en inskränkning av någons äganderätt, vilket Per Stenmarck felaktigt hävdar, utan om en utvidgning av äganderätten och en myndighetsförklaring av enskilda människor, vilkas vardag i generationer till stor del styrts av feodalsamhällets lagar. Det handlar om enskilda människors kamp för friköp av sina fädernegårdar. Det hanlar om brukarna i de bygder som ställdes utanför de skatteköpsreformer som är grunden för nästan all enskild ägd jordbruksmark sedan århundraden tillbaka. Det bör också påpekas att en fideikommissinnehavare inte äger jorden utan innehar arrendestället med fideikommissrätt vilket är en väsentlig skillnad. När frågan behandlades senast här i kammaren den 11 mars i fjol hänvisades som motiv för ytterligare förhalning att man inte skulle föregripa pågående beredningsarbete i regeringskansliet. I mars 1992, för ett och ett halvt år sedan, skulle man inte föregripa pågående beredningsarbete i regeringskansliet. Drygt ett och ett halvt år senare kan vi i dagens betänkande läsa att frågorna för närvarande bereds i regeringskansliet och att regeringens ställningstagande till spörsmålen inte heller nu bör föregripas. Kan man verkligen, Per Stenmarck med gott samvete sitta i ett lagutskott och underteckna ett sådant betänkande? Jag har i alla fall inte, som riksdagsledamot sedan 1976, upplevt en sådan beredningsprocess och en sådan behandling av viktiga frågor. Per Stenmarck får ta ett exempel på vad han menar med en normal beredningsprocess. Detta är naturligtvis inte bara allmänt sett beklämmande utan ur konstitutionell synpunkt ytterst tvivelaktigt. Att inte ens efter fyra år kunna omsätta ett riksdagsbeslut i praktisk verklighet är ägnat att allvarligt undergräva förtroendet för riksdagen som landets högsta lagstiftande organ. Nu handlar det om god vilja och civilkurage, ingenting annat. Ett särskilt stort ansvar faller naturigtvis på Centerpartiet och på Ny demokrati vars ledamöter i olika sammanhang åkt land och rike runt och dyrt och heligt lovat torparna att stödja deras rätt att få friköpa sina gårdar. I en artikel i Expressen den 24 februari 1992 kunde man bl.a. läsa följande i en rubrik: ''Grevens löfte till torparna: Adeln ska förlora.'' I ingressen står följande: ''Här gör Bert Karlsson och Kobergstorparna upp. Adeln ska förlora sista striden. Det garanterar Berts partibroder, greve Ian Den intressanta frågan blir då: Står Bert Karlsson och Ian Wachtmeister och övriga ledamöter i Ny demokrati kvar vid sina löften till torparna? Eller lyssnar de hellre till Sveriges Jordägareförbund och fränderna på Koberg och Trolle-Ljungby? Hela landet skall leva, sade centerpartisten Sven Olof Petersson i riksdagsdebatten för fyra år sedan, i november 1989. Den 10 november får vi svar på om Sven-Olof Petersson, Bengt Kindbom, Wachtmeister m.fl. nydemokrater lever efter denna stolta devis. Eller kommer de även i denna fråga att följa moderaternas fältrop: ''Hela landet skall få veta att det lever!''? Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Det är alltid lika upplyftande och intressant att lyssna till Bengt Silfverstrand i kammaren. Dock vill jag nog påstå att i en del avseenden har han inte alldeles rätt. Det går faktiskt inte att hänvisa till att riksdagen fattade sitt beslut den 30 november 1989. Bengt Silfverstrand vet att det inte var fråga om något som alldeles omedelbart skulle träda i kraft, framför allt inte som detta riksdagsbeslut innebar att det skulle tillsättas en utredning. Så gjordes också. Den utredningen var klar i oktober 1992. Jag tror faktiskt inte att man som Bengt Silfverstrand kan hävda att detta är en lång tidsperiod för en utredning. Både Bengt Silfverstrand och jag har upplevt betydligt mer tidsutdragna utredningar än så. Detta är dessutom en komplicerad lagstiftning. Det kan nog Owe Andréasson, Sven-Olof Petersson och andra som har suttit med i utredningen under ett antal år intyga. Bengt Silfverstrand säger att den socialdemokratiska regeringen medvetet gav förtur för de historiska arrendena. Ja, det tror jag säkert. Men precis lika medvetet var det att den borgerliga regeringen har gjort en koppling mellan de historiska arrendena och investeringsskyddet. Vidare har vi frågan om fideikommiss och fideikommissarie. Det är riktigt att fideikommiss är delvis något annorlunda än vanlig äganderätt. Det blir allt färre fideikommiss i vårt land. De befinner sig för tillfället under avveckling. Det finns också en annan skillnad. En fideikommissarie får inte utan vidare sälja eller inteckna sin egendom. Det är precis detta som Bengt Silfverstrand begär att man nu skall göra. Jag nämnde i min inledning att det finns ca 1 200 olika typer av företag som utgör s.k. historiska arrenden. Det är inte bara fråga om fideikommiss. Det är kyrkan, staten, stiftelser, universitet och andra som är ägare av olika slag. Jag tycker att det råder en viss tveksamhet inför att stifta en lag som säger att vissa skall inte längre få äga det de äger. Det stämmer inte med mitt rättsmedvetande. Det finns anledning att åtminstone fundera i de banorna. Det vet jag att åtskilliga, inte minst remissinstanserna, har gjort. Det hade nog Bengt Silfverstrand också mått bra av att göra.
Herr talman! Jo, Per Stenmarck, det går mycket väl att hänvisa till ett fyra år gammalt riksdagsbeslut. Riksdagen beställde då klart och entydigt en utredning som skulle klara ut de eventuella tekniska tveksamheter som fanns för att åstadkomma en sådan lag. Riksdagsbeslutet var entydigt. Den arrendekommitté som tillkallades tog klar ställning -- som jag har citerat -- och förordade utan några reservationer en sådan friköpsrätt. Kommittén avlämnade inte sitt betänkande i oktober 1992 -- där gjorde återigen Per Stenmarck sig skyldig till en felaktighet -- utan det avlämnades redan 1991. Det här är en särskild fråga, eftersom det var det beslutet som riksdagen fattade 1989. Det har vidare tillkommit -- det fanns med i direktiven från den socialdemokratiska regeringen -- en fråga om investeringar. Men den kom långt senare. Den kan visserligen ha vissa samband med det andra. Det är alldeles rimligt att det är så. Det är bevisligen så att arrendatorerna i vissa fall har svarat för nästan 100 % av investeringarna. Men det här har inte med dagens beslut att göra. Nu säger Per Stenmarck att vi skall vänta till våren 1994. Hur kan vi lita på att det då skall komma ett förslag? Här har alla utgått från att det åtminstone nu med hjälp av två underlag och remissutfallet skall komma ett förslag. Om jag inte minns fel utgick remisstiden i april 1993. Jag hävdar än en gång att detta är ett exempel på en beredningsprocess som inte skall få förekomma i Sveriges riksdag. Jag hävdar också att det inte finns något liknande exempel där man har på detta sätt missat respekten för Sveriges riksdag som lagstiftare. Per Stenmarck borde kunna erkänna att den regering vars intressen han företräder inte har klarat av sin uppgift. Nu finns det ett underlag, och det är det vi skall ta ställning till den 10 november. Om de företrädare för Centern och Ny demokrati som säger att de stödjer förslaget röstar därefter, kommer det att gå igenom. Men det vet vi inte nu. De har tidigare svikit sina löften. Det finns några ledamöter här i kammaren, och de har möjlighet att gå upp i talarstolen och deklarera sin uppfattning.
Herr talman! Vi skall i dag inte ta ställning till själva sakfrågan om de historiska arrendena. Den frågan får vi anledning att återkomma till när ett förslag ligger på riksdagens bord. Jag har tidigare nämnt att en proposition i ärendet skall läggas fram till våren. Bengt Silfverstrand säger att regeringen inte har klarat av frågan. Denna regering har ju trots allt inte haft så många år på sig att klara av frågan. Det är faktiskt ytterst en fråga som har drivits av Socialdemokraterna länge. Varför tog Socialdemokraterna inte tillfället i akt och införde tvångslagen? De hade decennium efter decennium på sig att göra något sådant. Frågan om investeringsskyddet har varit av betydelse för de historiska arrendena. Det är ingen tillfällighet att regeringen bestämde sig för att skicka ut båda delarna av utredningen på remiss. Det var viktigt att lösa problemen i båda delarna på samma gång. Det går alldeles utomordentligt bra att hänvisa till ett fyra år gammalt riksdagsbeslut, eftersom det riksdagsbeslutet förutsatte att det skulle tillsättas en utredning. Den utredningen var klar -- jag har den framför mig -- i oktober 1992. Det är ganska exakt ett år sedan. Slutbetänkandet i utredningan var klar i oktober 1992. Därefter har den skickats ut på remiss. Den remisstiden har tämligen nyligen gått ut. Svaren håller på att sammanställas i Justitiedepartementet, för att därefter vara en del i beredningsarbetet i skrivandet av en proposition. Jag tycker inte att beredningstiden är så där alldeles orimligt lång. Jag brukar ändå vara känd för att vara kritisk i fråga om beredningstiders längd.
Herr talman! Per Stenmarck är känd för att vara kritisk mot för långa beredningstider. Då måste han ha gjort ett mycket viktigt undantag i denna fråga. Dessa utredningar har regeringen sysslat med under hela sin regeringstid, eller så har de legat någonstans i en byrålåda. Jag har gått ett litet steg vidare och försökt att utröna vilka ambitioner som regeringen egentligen har i denna fråga. Då har jag fått klart för mig att Sveriges Jordägareförbund -- som representerar en oerhört liten minoritet, men som tydligen har regeringens öra -- har framfört som ett absolut krav till regeringen att man inte skall genomföra det som Arrendekommittén enhälligt har förordat, nämligen att införa en friköpsrätt. Per Stenmarck har nu ingen replikrätt, men det finns andra som tillhör lagutskottet som kan bekräfta om det är på det sättet. Detta är oerhört allvarligt. Om regeringen hade tillämpat en -- som vi kan vara överens om -- normal beredningsprocess hade man återkommit och tagit ställning till det delbetänkande som rör huvudfrågan. Vi diskuterar faktiskt sakfrågan, Per Stenmarck, därför att det finns två motioner, en socialdemokratisk och en centerpartistisk som klart och tydligt förordar en förköpsrätt och hemställer om att ett klart förslag skall läggas fram. Till nöds kan jag förstå att man, när man i april månad 1992 ''bara'' haft 4 månader på sig att ta itu med huvudfrågan, nämligen friköpsrätten, inte klarade det på den ''korta'' tiden. Men jag kan inte acceptera att det därefter skall behöva gå ytterligare ett och ett halvt år utan att man tar ställning i sakfrågan. Detta visar bara att regeringen skjuter på ställningstagandet, vilket det finns starka farhågor för. När man äntligen, våren 1994 skall ta ställning, som Per Stenmarck aviserar, kommer det inte att tillåtas ett ställningstagande till delbetänkandet om friköp, utan det blir en halvmesyr. Då kommer det att handla om att det möjligen går att få ett beslut fattat i investeringsfrågan. I så fall, Per Stenmarck, är det ytterligare ett av de stora svek som präglar regeringen Bildt.

Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i Bengt Silfverstrands alldeles utomordentliga anförande. Det är sorgligt att se att inget händer, trots riksdagens tidigare beslut. Det är också tragiskt att frågan har förhalats så, att Gustav Hansson på sitt Kobergstorp inte fått uppleva att han får sina rättigheter tillgodosedda. De borgerliga har genom att förhala frågan visat prov på en okänslighet, när man tvekat att ta ställning för torparna. Friherre Silfverschiöld och andra borde ha kunnat lösa frågan utan att riksdagen behöver lagstifta, men tyvärr har den viljan inte funnits. Det skall bli intressant att se om de borgerliga som utställt löften till torparna står fast vid dessa löften. Men de som står fast vid löftena till torparna borde också klara av att övertyga fler av sina partikamrater, så att den socialdemokratiska reservationen vinner bifall och frågan därmed flyttas framåt. Herr talman! Jag begärde främst ordet för att ställa några frågor till Ny demokrati om dess märkliga spel i den här frågan. Nu orkar tydligen ingen av partiets ledamöter vara närvarande i kammaren, men de kan kanske tillställas frågorna så småningom. Precis som Bengt Silfverstrand var inne på, vet vi att Bert Karlsson har lovat att ställa upp på torparnas sida. Men förra året vid omröstningen lyckades han inte få partiet med sig -- det var väl efter det att greve Wachtmeister sagt sitt nej. Det är naturligtvis inte särskilt förvånande att Ny demokrati svek torparna förra året, eftersom Ny demokrati inte direkt ställt upp för vanligt folk i andra frågor. Ändå har säkerligen en del överraskats av att Ny demokrati så markerat ställer upp på att förhala denna fråga. Från ett ganska oväntat håll fick vi i lördags ett slags förklaring på varför Ny demokrati agerat som det gjort mot torparna och var Ny demokratis intressen mest hör hemma. I Aftonbladet kunde man nämligen läsa en intervju med systern och svägerskan till friherreparet på Koberg, den nya ordföranden i Röda korset, prinsessan Christina. På frågan om vad hon tycker om Ian Wachtmeister svarar prinsessan: ''- Har jag känt sedan jag var liten flicka och han tillhörde mina systrars umgängeskrets, han var hemma och klättrade i gardinerna.'' Frågan är vad torparna på Koberg har att hämta hos ett parti med en sådan ledare. Valet för greve Wachtmeister står mellan att ställa upp för sin ungdoms blåblodiga lekkamrater eller för några torpare på Koberg. Men torparna har väl greven aldrig haft som lekkamrater. Den som har fått klättra i kungliga slottets gardiner vet var hans klassmässiga lojaliteter hör hemma. Men om Ian Wachtmeister tar ställning för ''det fina'', undrar jag var Ny demokratis övriga medlemmarnas lojalitet ligger. Vad säger ni? Var finns er lojaliet? Finns lojaliteten hos dem som behöver riksdagens stöd, eller finns den hos greven och hans lekkamrater? Nu får vi tyvärr inte veta hur vare sig nydemokraterna eller regeringspartiernas företrädare kommer att rösta förrän frågan behandlas om två veckor. Det ger också ett stort utrymme för eftertanke. Jag hoppas att tillräckligt många i Ny demokrati och i regeringspartierna tar sitt ansvar och flyttar fram frågan så att det blir en lösning för bl.a. torparna på Koberg. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Frågan om historiskt arrende har länge diskuterats här i riksdagen. Det har också gjorts långa historieskrivningar av hur frågan har beretts. Jag vill inte ta upp tid med att ytterligare gå in på den delen. 1990 års arrendekommitté -- som jag själv har tillhört -- lämnade för två år sedan, oktober 1991, det första delbetänkandet om friköp vid historiskt arrende. Och för ett år sedan, i oktober 1992, lämnade kommittén betänkandet om investeringar och om frågor vad gäller jakt och liknande. Jag ställer mig bakom dessa betänkanden. Jag har varit med i utredningen från början och till den dag som utredningsarbetet slutfördes. I kommittén har vi varit helt eniga i de frågor som vi här i dag behandlar. Gruppen som det är fråga om vid historiskt arrende är mycket liten. Kriterierna som ställs för att kunna räkna ett arrende som historiskt arrende är gårdsarrenden som har varit utanför ägarens bruk sedan den 1 januari år 1900, dvs. nu i drygt 93 år. Den som begär pris skulle då kunna begära friköpsrätt och själv eller genom familjen ha haft en direkt arrendeställning på fastigheten under 40 år. Det är alltså en väldigt starkt avgränsad grupp som kan komma i åtnjutande av denna möjlighet. När vi snabbt avlämnade det första delbetänkandet, hyste vi förhoppningen att snabbt få tillbaka ärendet till riksdagen för avgörande. Det är mycket beklagligt att det har tagit lång tid att bereda detta ärende i regeringskansliet. Det var vår förhoppning att efter beslutet 1989, när riksdagen sade att det bör införas en friköpsrätt vid historiskt arrende, få det beställda lagförslaget snabbt på riksdagens bord. Det är synd att det inte blev så. Dagens debatt handlar faktiskt inte om sakfrågan, eftersom vi redan har haft debatt och fattat beslut i den frågan. Det handlar alltså om hastigheten i handläggningen av frågans vidare hantering. Låt mig också konstatera att det finns ytterligare en bit i detta. Regeringens synpunkt när det gäller att skjuta frågan framför sig har tydligen gällt investeringarna. Frågan om investeringar berör faktiskt samtliga arrendatorer i det här landet, dvs. en grupp långt större än den som berörs av det rent historiska arrendet. Dagens fråga om det historiska arrendet ger möjligheter till att bredda rätten till ägandet och ger möjlighet för människor att få äga den egendom som de under generationer har brukat och verkat vid. Det ger möjligheter för en utveckling av landsbygden och möjligheter att stärka vissa delar av svensk landsbygd, där denna företeelse finns. Jag konstaterar att man ibland talar mycket om torpare i detta sammanhang. Det är en benämning som inte är fullt relevant, enär det i de flesta fall rör sig om fastigheter av en helt annan storleksordning än vad som gäller för det man i ett historiskt perspektiv har betraktat som torp. Det rör sig alltså i flera fall om stora jordbruksfastigheter, kanske långt större än medelstorleken för normala jordbruksfastigheter i detta land. Sådana exempel finns. Jag noterar att ledamoten Silfverstrand har haft mycket omsorg om min person under dagen. Han har nämnt mitt namn flera gånger här och har hyst bekymmer om hur jag skulle ställa mig i dessa frågor. Han har också via den elektroniska posten sänt mig sin hälsning och ställt i stort sett motsvarande frågor. Det är mycket vänligt av Silfverstrand. Det är dock fantastiskt att det bara är en dag under fem år som herr Silfverstrand tar fram de här vänligheterna ur sin lilla påse och strör dem omkring sig. Som jag sade tidigare, står jag helt bakom de betänkanden som har avlämnats. Jag förväntar mig att vi mycket snabbt skall få förslag som dels berör friköpsrätten, dels självfallet också investeringsbitarna på riksdagens bord för avgörande. Det är frågor som starkt påverkar möjligheterna att utveckla delar av den svenska landsbygden, att utveckla enskilda landsbygdsföretag och att fortsätta en positiv utveckling av dessa delar inom det svenska näringslivet. Frågan bereds för närvarande, och jag tycker att det är synd att man ännu inte har kommit till skott. Det sägs att remissvaren nu ställs samman i regeringskansliet. Jag ser fram mot att vi snart skall få förslag på riksdagens bord, så att vi kan fatta beslut som är till nytta för den svenska landsbygden.
Fru talman! Det är en riktig beskrivning att jag hyser bekymmer. Sven-Olof Petersson har också bekräftat att vi inte riktigt kan veta var vi har centerpartisterna i den här frågan. När själva principfrågan avgjordes i november 1989 var det ett antal centerpartister som, i hägnet av den socialdemokratiska regeringen, kunde skydda sina samveten genom att stödja denna socialdemokratiska regering, utan att utmana Jordägarföreningen och kärnan av borgerligheten på ett alltför tydligt sätt. Men nu är läget det att Centerpartiet kan avgöra frågan, till förmån för arrendatorerna. Sven-Olof Petersson säger att det rör sig om en liten grupp arrenden. Ja, det är riktigt. Friköpen av historiska arrenden gäller en mycket begränsad grupp. Logiken säger åtminstone oss socialdemokrater att det därför är mycket lätt att lösa frågan. Då har man goda möjligheter att klara detta på ett praktiskt och hanterbart sätt. Med tanke på det engagemang som då och då har präglat centerpartisternas verbala framträdanden i den här frågan, undrar jag varför ingen centerpartist var närvarande vid behandlingen av denna principiellt viktiga fråga i lagutskottet. Det är viktigt att vi får reda på detta. Nu är Sven-Olof Petersson tillbaka på ruta 1. Han säger: Vi står bakom betänkandet, och vi behandlar inte sakfrågan i dag. Jo, det är sakfrågan vi behandlar, av det mycket enkla skälet att det finns två sakförslag. Det ena är det förslag som Socialdemokraterna står bakom, och det andra är den motion där Sven-Olof Peterssons namn står först. Om han inte har det civilkuraget att han i en så här viktig fråga -- som vi har diskuterat i 10--15 år -- står bakom det han själv har motionerat om är det synnerligen beklagligt.

Fru talman! Nej, det är inte sakfrågan vi behandlar, som jag ser det. Den tog vi ställning till vid riksdagens behandling 1989, då vi fattade beslut om att en friköpsrätt vid historiskt arrende bör införas och riksdagen beställde ett lagförslag från regeringen i frågan. Den biten är borta, och det är nu lagförslagets framläggande på riksdagens bord, och hur snabbt detta kan ske, som vi egentligen diskuterar. Jag kan inte se det på något annat sätt. Jag kan inte besvara frågan varför det ej var några centerpartister närvarande i utskottet då frågan behandlades, emedan jag själv inte har förmånen att få vara ledamot av det ärevördiga lagutskottet. Men jag är övertygad om att någon annan ledamot -- kanske herr Kindbom, som är närvarande i kammaren -- kan upplysa om de sakförhållanden och olyckliga omständigheter som ledde till att centerledamöter inte hade möjlighet att närvara. Herr Silfverstrand säger också att centerpartister, däribland jag, har ett verbalt engagemang då och då i den här frågan. Fru talman! Mitt engagemang är inte verbalt och finns inte bara då och då. Jag har hyst ett engagemang sedan den dagen jag först stötte på frågan, och jag har sökt att efter förmåga hitta lösningar på problemen som kan vara till nytta för de berörda parterna. Detta står jag fast vid, och jag kommer att arbeta vidare för det. Vad gäller övriga ledamöters inställning inom centerrörelsen, är jag stolt över att kunna säga att vi har möjligheten att ha olika uppfattningar. Jag har min uppfattning, och den står jag för. Andra ledamöter må ha sin uppfattning, och det respekterar jag -- oavsett om det är mina partikamrater eller ledamöter i andra partier. Den uppfattning man har skall man stå för. Jag står för min uppfattning och kommer att driva den. Det är så, vilket herr Silfverstrand apostroferade, att det är fråga om en liten grupp arrendatorer. Men jag anser inte att frågan för den sakens skull är oviktig -- jag anser att den är synnerligen viktig. Även om det är en liten grupp skall man inte negligera frågorna -- de är viktiga ändå.
Fru talman! Med verbalt engagemang menade jag att man ställer upp ute i bygderna, som Sven-Olof Petersson, Marianne Andersson och andra har gjort. De har blivit uppvaktade av arrendatorerna och har sagt att det är helt självklart att de skall stödja deras sak. Sedan fattades beslutet den 30 november 1989. Enstaka centerpartister stod då vid sitt ord -- jag har anledning att understryka det än en gång -- i hägnet av en socialdemokratisk regering. De talade uppenbarligen inte för sitt partis räkning, därför att andra centerpartister förordade den centralistiska, hårdföra LRF-linjen, dvs. jordägarnas linje. Jag undrar nu verkligen om Sven-Olof Petersson menar allvar med sitt engagemang. Hur kan man väcka en motion i Sveriges riksdag och säga att man inte tar ställning till sakfrågan utan väntar på ett regeringsförslag? Hur länge är Sven-Olof Petersson beredd att vänta? Han har väntat i fyra år på att riksdagsbeslutet skall fullföljas. Kan man med gott samvete använda samma motivering i mars 1992, dvs. att frågan bereds i regeringskansliet? Är det rimligt, trovärdigt och hederligt att använda samma motivering för den obotfärdiges förhinder, ett och ett halvt år senare, i november 1993?
Fru talman! Jag känner faktiskt inte att jag blir uppvaktad av arrendatorer då och då i den här frågan. Jag bor på den svenska landsbygden. Jag anser att jag lever under samma villkor och förhållanden som de berörda, emedan jag bor i samma bygder och har samma referensramar som de har i det mesta. Jag ser problemen på nära håll. Jag ser problemen på svensk landsbygd, där det blir färre och färre som brukar jorden och som samtidigt själva äger den. Jag ser hur fäboägandet i vissa delar av landet har ökat. Jag ser hur det kan bli när jord läggs för fäbod och såväl landskapet som bygderna förändras i takt med att den äldre generationen lägger av och en del fastigheter inte har en efterträdare som tar vid. Jag hävdar fortfarande att vi faktiskt inte tar ställning i sakfrågan. Det gjorde vi 1989, då riksdagen fattade ett beslut om att införa en friköpsrätt vid historisk arrende. Det som nu diskuteras är hastigheten i handläggningen inom regeringskansliet. Jag har gett uttryck för att jag sannerligen inte känner mig nöjd med den hastighet med vilken denna fråga har beretts. Jag hade faktiskt förväntat mig en snabbare hantering med tanke på att det är fyra år sedan uppdraget gavs, och särskilt som det i direktiven stod att denna del av utredningen skulle hanteras med förtur. Jag tror i och för sig inte att frågan når sin lösning snabbare om vi följer reservationen än om vi följer majoritetstexten. Det mest väsentliga är att ett bra förslag, som gynnar de berörda, så fort som möjligt läggs på riksdagens bord så att vi kan fatta det beslut som jag och flera med mig hoppas att vi skall kunna fatta, till nytta för dessa arrendatorer och till gagn för utvecklingen av den svenska landsbygden.

Fru talman! Jag tycker att ju längre den här debatten pågår, desto mer beklämmande blir den. Nu fick vi höra av Marianne Andersson att hon inte bara engagerar sig verbalt, utan hon har en känsla för dessa människor, de bor och lever under förhållanden som hon känner igen och hon träffar dessa människor regelbundet. Sedan hör vi i slutklämmen att hon inte kan vara med vid omröstningen den 10 november. Hade hon kunnat vara med, skulle hon ha lagt ner sin röst. Jag tycker verkligen att centerpartisterna bör fundera på om de tar politiken på allvar eller om de ser den som en lek. Man säger en sak och handlar på ett annat sätt. Om nu den här frågan verkligen har diskuterats inom Centerpartiet, vill jag ha besked om vilket ställningstagande man har gjort. Jag utgår från att Marianne Andersson har den auktoriteten med sin mångåriga erfarenhet av riksdagsarbetet inom Centern. Om hon inte har möjlighet att vara med då en för henne och många andra viktig fråga avgörs, borde hon åtminstone kunna upplysa kammaren om vilket ställningstagande Centerpartiet kommer att göra den 10 november. Det är nämligen ett ställningstagande som kan vara av avgörande betydelse. Ställer Centerpartiet upp på vad flera av centerledamöterna har lovat arrendatorer, kommer vi den 10 november att kunna fatta ett beslut på grundval av en enhetlig utredning, Arrendekommittén, där bl.a. centerpartister har ingått.

Fru talman! Det har varit en omfattande diskussion om tidsutdräkten vid handläggningen av riksdagens uppdrag till regeringen. Då vill jag hänvisa till den skrivelse om regeringens behandling av riksdagens skrivelser som regeringen varje år lämnar till riksdagen. Där finner man att det finns många ärenden vilkas handläggningstid är lång. Låt mig erinra om att riksdagen under förra riksmötet avgjorde en fråga som riksdagen överlämnade till regeringen år 1976. Enligt min vetskap har det varit nio år av socialdemokratiskt regeringsinnehav efter det. Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av Bengt Silfverstrands försåtliga uttalande om att Centern ej var representerad när lagutskottet behandlade detta ärende. Bengt Silfverstrand har i går och i dag cirkulerat med samma ämne i det elektroniska postsystemet. Hade han velat ta reda på varför jag som ordinarie ledamot i lagutskottet inte var närvarande, hade det gått bra att se det på den handling som anmäldes i samband med riksmötets öppnande. Jag har alltså varit på FN uppdrag. Sedan inträffade det olyckliga att det bara fanns en suppleant till lagutskottet i Riksdagshuset vid det tillfället som hade att bevaka två utskott. Det finns kolleger till mig som i dag tror att centerrepresentanten var närvarande. Centerledamoten hade kommit till lagutskottet men inte hunnit vara med vid behandlingen av detta ärende. Det här är saker som vi normalt inte brukar diskutera i kammaren. I KU, där jag satt tidigare, bordlade vi många gånger ärenden för att vi skulle få full besättning vid bordet. Det här är situationer som kan inträffa och har inträffat många gånger. Det har hos varje parti uppstått situationer då en eller annan har saknats. Med anledning härav vill jag, fru talman, säga att Centern inte kommer att dansa efter Bengt Silfverstrands pipa. Hans agerande har inte fört frågan en tum närmare sin lösning. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till lagutskottets hemställan.
Fru talman! Detta är ytterligare ett exempel på den avgrundsdjupa skillnaden mellan ord och handling när det gäller Centerpartiet. Centern kommer inte att dansa efter Bengt Silfverstrands pipa, säger Bengt Kindbom. Jag är faktiskt en mycket obetydlig person i denna fråga. Jag tycker bara att det är en förpliktelse gentemot dem man känner för och arbetar för. I det här fallet gäller det människor som i generationer i alla fall delvis har levt under slavkontrakt. De borde någon gång kunna bli fria och kanske frigöra sig från det ok som problemen med fideikommissen har inneburit och som också flera centerpartister har vittnat om. Det handlar alltså om att tillgodose dessa människors intressen och definitivt inga enskilda socialdemokraters. Sedan omnämnde Bengt Kindbom ett ärende där en socialdemokratisk regering hade tagit lång tid på sig. Jag tycker att anständigheten kräver att jag säger att jag är kritisk, oavsett vilken regering det är som tar så lång tid på sig. Det skall man kunna kosta på sig att säga, och det gör jag nu. Det rör sig nu om frågor som flera centerpartister finner vara en hjärteangelägenhet. Det är t.o.m. en så stor hjärteangelägenhet att man själv lägger fram förslag till Sveriges riksdag. Dessutom handlar det om en av de centerpartister som allra bäst behärskar denna fråga och som har suttit i en arrendekommitté, vilken efter många om och men har tagit en klar ställning för att friköpsrätt skall införas. Sveriges riksdag får upp frågan på sitt bord ytterligare en gång ett och ett halvt år efter det att riksdagen har hänvisat till pågående beredning i regeringskansliet. Denna långa beredningsprocess räcker ändå inte till för Centerpartiet, utan man kommer än en gång att falla undan och dansa efter regeringen Bildts pipa, vilket vi nu har fått bekräftelse på. Då kan man bara använda ett ord: Beklämmande!

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den meningsyttring som är fogad till betänkandet. Enligt inseminationslagen får insemination endast utföras på en kvinna som lever i ett stabilt heterosexuellt förhållande. Det är däremot inte straffbart för en ensamstående kvinna att på sig själv utföra insemination. Inseminationer av den här typen är inte ovanliga. Ensamstående kvinnor, kvinnor som sammanlever med en man i ett stabilt förhållande eller kvinnor som lever i ett lesbiskt förhållande vänder sig ofta utomlands för att få insemination utförd. Detta av orsaken att insemination utomlands inte är omgärdad av samma regler som här. Dessa kvinnor är i dag avskurna från den trygghet som en behandling inom sjukvårdens ram erbjuder. Vi i Vänsterpartiet anser därför att lagen bör anpassas till rådande förhållanden, så att den medger insemination inom sjukvården för kvinnor som önskar sådan behandling, oavsett vilket civilstånd de har. Vi anser också att det är viktigt att alla barn som föds efter insemination skall ha samma rätt, dels att ha tillkommit under medicinskt trygga förhållanden, dels att åtnjuta det rättsliga skydd som inseminationslagen ger. Vi kan i detta avseende inte göra skillnad på barn, särskilt inte om vi skall se till barnets bästa i alla situationer. Den rådande inskränkningen i inseminationslagen måste därför även av detta skäl undanröjas, anser vi. Tillgängliga uppgifter visar att antalet genomförda inseminationer efter lagens tillkomst ligger på en mycket låg nivå jämfört med tiden före lagens tillkomst. Det förekommer också stora regionala skillnader -- man kan mäta skillnaderna mellan vissa sjukhus. Tillsammans med andra motionärer anser vi att det är angeläget att orsakerna till dessa oförutsedda effekter snarast klarläggs. Enligt min mening är det också viktigt att göra en utvärdering av inseminationslagen. Den har nu varit i kraft i drygt åtta år. Men det gäller inte bara att göra en utvärdering för att undersöka varför förändringarna i antalet seminationer har skett. Det är också angeläget att följa upp hur det har gått för inseminationsbarnen. Att påstå att det skulle vara för tidigt att göra denna utvärdering eller att barnen skulle vara för små kan vi inte hålla med om. Det vore angeläget att på ett tidigt stadium få till stånd en utvärdering, så att man sedan med femeller tioårsintervaller kan göra en uppföljning. Då skulle vi få god kunskap om vad sådana här medicinska ingrepp får för effekter, både på barnen och på deras föräldrar.

Fru talman! Jordens problem är inte att det föds för få barn. Det stora problemet är att det föds på tok för många barn. Det föds så många barn att det är ett allvarligt hot mot både vår miljö och vår välfärd i framtiden. Detta är också orsaken till att FN har samlat till den stora befolkningskonferensen nästa år i Kairo. Man skall där diskutera hur man skall kunna lösa jordens överbefolkningsproblem.

U-ländernas representanter tycker att vi är så moraliska att vi är dubbelmoraliska, och det är kanske inte helt fel att konstatera att så är fallet. När man vill ha samhällets reaktion på en frågeställning, kan man ha tre möjliga lösningar. Den ena innebär att man säger att det här är otillåtet, det här är oetiskt, det här bör inte förekomma så det förbjuder vi. Den andra lösningen är att vi säger att det är acceptabelt, det får folk lov att göra, det är tillåtet men att skattebetalarna inte skall stå för kostnaden. Det tredje sättet att lösa frågan är att säga att detta är ett angeläget samhällsintresse, och om det är ett angeläget samhällsintresse, då får skattebetalarna också betala. Men allt som är tillåtet skall inte automatiskt betalas av skattebetalarna. När det gäller konstgjord befruktning finns det ett antal prioriteringslistor. Det är en sak som är gemensam för samtliga listor -- t.ex. för Oregonlistan och Norges lista, vilka listor man än tar -- och det är att konstgjord befruktning och kosmetiska operationer utan att det ligger psykiska problem bakom aldrig kommer med på den lista som betalas av skattebetalarna. Huvudintressenten i detta sammanhang är barnet, inte mödrarna. Det är barnets kommande livssituation som är avgörande för det ställningstagande som skall göras. Barnet är ingen hund eller katt. Barnet är en individ som kommer att leva längre än föräldrarna. Min uppfattning -- jag accepterar att det finns andra uppfattningar -- är att barnet skall ha en hyfsad chans att få en far och en mor. Det är inte så att man därför att man har det från början kommer att ha det hela livet. Men chansen att få en far och en mor tycker jag är en väsentlig fråga för ett barn. Det är ingen mänsklig rättighet att få barn. Den finns inte med i katalogen över mänskliga rättigheter. Att man överträder de regler som finns i samhället är inte ett skäl för att genomföra någonting. Vi måste inte anpassa lagarna efter hur folk beter sig, utan lagarna är det allmänna rättsmedvetandet kodifierat. Sedan kan man på olika sätt uppfatta vad som är allmänt rättsmedvetande, men den sammanlagda koden för det allmänna rättsmedvetandet skall vara lagstiftningen. Det skall inte vara det som sker i skymundan som skall ligga till grund för lagstiftning. Det förekommer mycket i främmande länder som vi inte accepterar. Det är inte nödvändigt att på grund av att något land har någon verksamhet som man där accepterar, tillåta eller stimulera att denna också måste göras laglig och tillåten i vårt land. Jag går nu över till frågan om spermadonatorer. Lagutskottet har nu föreslagit att detta beslut skall utvärderas i den allmänna uppföljningen av riksdagens beslut. Jag tror att jag redan nu kan avslöja vad den kommer att ge för resultat. Spermandonatorerna är människor, och sperman är inte någon slaskprodukt. Det är fråga om hyggliga studenter som har försökt att vara hyggliga mot barnlösa mödrar. Man kan alltid diskutera det etiska i att skaffa sig barn som man inte kan ta något som helst ansvar för utan som man låter andra människor föda upp. Men detta har dessa spermadonatorer gjort. Nu bryts anonymiteten, men inte för donatorerna därför att de vet inte vilka barn som är deras. Men plötsligt, 18 år senare, står det någon som ringer på dörren och säger: Hej far! Det är en situation som en ung man kanske tvekar att sätta sig i. Vi vet dessutom att de barn som är födda på detta vis kommer att skaffa sig en egen intresseförening. Eftersom donatorerna ofta är studenter med ganska goda framtidsutsikter kommer barnen att kräva av en välmenande riksdag att arvsrätt till deras biologiska föräldrar skall införas. Rimligen kommer vi när trycket om ca 20 år blir tillräckligt starkt att införa en retroaktiv arvsrätt. Då kommer dessa barn också att ärva sina biologiska föräldrar. Detta kanske också kan få de här föräldrarna att fundera litet grand över om det är så roligt att vara med i den här verkamheten. Jag tror i alla fall att man faktiskt skall fundera igenom spermagivarnas situation och deras mänskliga reaktioner i det här sammanhanget. Särintressen är alltid duktiga på marknadsföring, att försöka få sina särintressen att framstå som allmänna samhällsintressen. I det här fallet är det inte dessa utan barnets intressen som skall komma i första hand. För närvarande är vi i en situation där vi har kommit ganska långt på det gynekologiskt obstetriska området. Vi har för närvarande möjlighet till äggdonationer, vi har möjlighet att göra kloning och vi kan göra experiment på mycket äldre foster än de som är 12 dagar gamla. Jag tror att det här finns anledning att ha en mycket omfattande tankeverksamhet på det etiska området. Det finns hela tiden ett tryck på att man skall tänja gränser. Särintressena vill tänja gränserna, gynekologerna och obstetrikerna är tidvis alldeles våldsamma i sina önskemål om att få tänja gränserna för vad man kan tillåta sig att göra. Här tror jag att vi behöver fundera ordentligt och att man måste sätta upp gränser för vad som är etiskt tillåtet och vad som är lämpligt. Dessa gränser skall ha ganska rejäla marginaler till vad som är möjligt. Jag vill inte peka ut var gränserna skall gå, men jag tycker att gränsen i dag ligger på en nivå som är acceptabel. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I morgon har talmannen kallat oss till information, diskussion, uppföljning och utvärdering av riksdagens beslut. Men i dag säger utskottsmajoriteten nej till utvärdering av en lag som riksdagen beslutade om för nio år sedan. Även om jag inte delar Bertil Perssons synpunkter i hans anförande drar jag av allt det han säger slutsatsen att han tycker att en utvärdering vore på sin plats. Jag beklagar av flera skäl avslagen på motionerna i detta betänkande. För barnens skull anser jag att en uppföljning av hur det går för dem är viktig. Det skäl man har anfört för att avstyrka motionerna är att barnen är för få och för små samt att det har gått för kort tid. Som jag ser det fordrar faktiskt den här typen av uppföljningar ett informerat samtycke från föräldrarna i samband med inseminationen om att forskarna senare kan få kontakta föräldraparet för att undersöka hur det går för dem. Att 15--20 år efter att barnet har fötts bli kontaktad utan ett informerat samtycke skulle säkerligen upplevas som väldigt integritetskränkande, vilket skulle kunna bli en invändning mot den eventuella registrering som i så fall har ägt rum. Problemet med att leta reda på personer efter en så lång tid och utan att ha det informerade samtycket har jag upplevt i den etisk kommittén samt också i Datainspektionens styrelse. Man har av just etiska skäl varit utomordentligt negativ. Därför tycker jag att man nu borde initiera en uppföljning av dessa barns situation. Men det är möjligt att det finns forskare som för barnens skull på eget initiativ går i gång med en sådan studie. En annan fråga som jag vill ta upp gäller de ensamstående kvinnorna som låter inseminera sig. Bertil Persson tog här upp att en utredning inte kan motiveras av att man går förbi lagen. Men med tanke på de risker som är förenade med denna verksamhet finns det ändå skäl att titta närmare på frågan. Fru talman! Jag har nu lärt mig i den här riksdagen, i vilken jag har varit ledamot sedan 1988, att man kanske inte får sin motion tillstyrkt första eller andra gången, och kanske inte heller tredje gången. Men framgångarna här i våras med tobakslagen styrker mig i tron att om man bara är tillräckligt envis och fortsätter att spetsa sina argument så kommer man i mål. Det hoppas jag gäller även i den här viktiga frågan. Kanske morgondagens överläggningar om utvärdering och uppföljning av riksdagens beslut medverkar till att vi kommer i mål.

Fru talman! Det är bra att olika dritsformer prövas inom den offentliga sektorn, bl.a. därför att en ökad konkurrens kan få positiva effekter. Privatiseringar får dock inte bli ett självändamål, vilket jag tycker att de är för de borgerliga partierna. Annars skulle man inte forcera fram i ivern att privatisera som man gör i dag. Ansvarsfördelningen enligt hälso och sjukvårdslagen ligger också fast, oavsett vem som utför sjukvårdsproduktionen. Det innebär att om alla sjukhus skulle ägas och drivas av privata bolag är det ändå landstingen som har ansvaret för att sjukvården uppehålls. Det gör det också skäligt att inflytandefrågorna löses. Debatten om privata driftsformer är bitvis svårbegriplig, och det glöms ofta bort att det också finns andra alternativ än rent privata. Några olika varianter är: Det är dock viktigt att i samtliga fall först klargöra hur det politiska inflytandet skall ske, och det för att garantera patienterna/brukarna en så trygg, säker och behovsanpassad vård som möjligt. Det finns såväl fördelar som nackdelar med privat drift. Till fördelarna kan vi räkna att det är ett sätt att skapa förnyelse. Nya verksamheter och arbetssätt kan komma till stånd, vilket borde kunna ge impulser och stimulera utvecklingen. Till nackdelarna hör att orättvisorna kan komma att öka, och oron över en försämring av kvaliteten. Den här oron är också berättigad så till vida att kvalitetskontrollen kan vara svårare att genomföra när verksamheten inte bedrivs i egen regi. Även i fråga om sekretess och rättssäkerhet råder stora oklarheter. Jag tror ändå att de privata inslagen bara kommer att bli ett komplement till det offentliga systemet. Höga och väl definierade krav måste ställas på entreprenörerna. Ta lärdom av erfarenheterna. Genomför konsekvensanalyser. Forcera inte fram privata lösningar. Diskutera även andra driftsformer. Man måste se till så att kostnaderna inte blir högre, att en hög kvalitet bibehålls och att det ställs krav på rättssäkerhet och inflytande. Klarar man inte det blir notan dyr för skattebetalarna, och vi klarar inte av att leva upp till målet att ge samhällsmedborgarna den vård och omsorg som de behöver.

Fru talman! I den här sena timmen behandlar vi alltså ett betänkande som handlar om frågor på det konkurrensrättsliga området. Betänkandet är föranlett av tre motioner, som berör helt olika sektorer, och jag kommer av naturliga skäl i mitt anförande att koncentrera mig på utskottets behandling av de motionerna. Jag vill redan nu yrka bifall till utskottets hemställan och därmed avslag på alla tre nu nämnda motioner. Jag vill också påminna om att riksdagen nyligen under betydande enighet har beslutat om en ny konkurrenslagstiftning, som är betydligt kraftfullare än den tidigare. Den trädde i kraft så sent som den 1 juli i år och har alltså hunnit vara i kraft under knappa fyra månader. Lagstiftningen är emellertid omgärdad av en del övergångsregler, som gör att den inte kommer att träda i kraft fullständigt förrän den 1 januari 1994. Det är viktigt att ha den bakgrunden klar för sig när man beskriver de problem som de här motionerna berör. Motionerna väcktes under allmänna motionstiden i januari månad, alltså ett antal månader innan riksdagen fattade beslut på den här punkten. Två av de motioner som behandlas i betänkandet innehåller krav på en skärpning av konkurrenslagstiftningen på områden som tidigare var omgärdade av omfattande regleringar. I det ena fallet rör det livsmedelssektorn, och i det andra rör det offentlig verksamhet. Den tredje motionen innehåller ett yrkande om en utredning beträffande konkurrensförhållandena inom byggsektorn, som Fru talman! För de allra flesta, kanske för alla av oss, är det i dag helt uppenbart att konkurrens är ett medel för att nå bättre utveckling, förbättrad kvalitet och lägre priser. Konkurrens är alltså ett instrument med vars hjälp vi kan uppnå de här olika kvaliteterna. Det är också det tankesättet som ligger till grund för den nya konkurrenslagstiftningen. Den innehåller, som alla vet, förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, med en del villkorade undantag och förbud mot missbruk av dominerande ställning. Där finns också bestämmelser om sanktioner för brott mot konkurrensreglerna. Vi har nyligen fått en ny myndighet som har till uppgift att verka för att en effektiv konkurrens upprätthålls inom privat och offentlig sektor. Det nya verket har också till uppgift att följa utvecklingen på området och föreslå avregleringsåtgärder, visa på hinder mot konkurrens inom offentlig verksamhet och föreslå åtgärder för att komma åt de hinder som kan identifieras. Vi har alltså nu ett helt nytt sätt att bemöta begränsningar av konkurrensen, vilket har varit ett betydande problem inom många sektorer i det svenska samhället och som faktiskt har varit ett hinder för en tillväxt som vi alla eftersträvar. Av betydelse för behandlingen av de motioner som berörs i betänkandet är också riksdagens beslut förra året om nya regler för upphandling på det offentliga området. Den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft i samband med att EES-avtalet blir gällande. Beträffande motionen om konkurrens inom offentlig sektor är alltså utvecklingen på väg i den riktning som motionären eftersträvar. Konkurrensen kommer att öka inom delar av den offentliga sektorn. Jag är också övertygad om att kammaren i ett senare skede kommer att få anledning att återkomma till den här frågan för att diskutera effekterna av de nya reglerna och möjligheten att göra förbättringar. Ett uttalande i linje med motionärens krav förefaller alltså för närvarande vara en överloppsgärning. I fråga om motionen om konkurrens inom livsmedelssektorn gäller i stort sett samma sak. Utskottet utgår från att den nya konkurrenslagstiftningen kommer att ge avsedd effekt när övergångstiden, som alltså gäller fram till den 1 januari 1994, har löpt ut. Dan Eriksson beskrev här tidigare problemen inom byggsektorn och talade om de sviter av dessa problem som vi har att kämpa med i dag. På 80-talet drev vi bl.a. genom en mycket hård reglering upp byggkostnaderna. I dag finns, som sagt, den nya konkurrenslagstiftningen, och den kommer att få positiva effekter. Också EES-avtalet kommer att få positiva effekter i och med att bestämmelser för standarder och provning har förenklats och att en del bestämmelser har undanröjts. Det gäller då sådana regleringar som har bidragit till att byggkostnaderna har pressats upp i vårt land. Vi har ju haft många och väldigt exakta regler som har inneburit problem för företag från andra länder när det gällt att vara med och konkurrera i vårt land. Detta har gjort att marknaden i Sverige har dominerats av ett fåtal aktörer som delvis har kunnat dela på marknaden. Man har kunnat hålla höga prisnivåer. Genom de åtgärder som vi här i riksdagen har beslutat om kommer det att vara möjligt att komma till rätta med många av de här problemen. Om detta inte skulle räcka får vi naturligtvis återkomma och ha en diskussion i det här sammanhanget. Utskottet avstyrker alltså även den här motionen.

Fru talman! Jag tror, som jag tidigare sagt, att Dan Eriksson i Stockholm har rätt när det gäller beskrivningen av de problem inom byggsektorn som framträdde väldigt tydligt under 80-talet. Som jag också sagt har det vidtagits en rad åtgärder som kommer att innebära att vi kan undvika de flesta av de här problemen. Om vi i den nya situation som vi hoppas kommer snart -- jag tänker då på en situation med ett bättre konjunkturläge -- ser att det fortfarande finns problem på det här området, får vi naturligtvis återkomma till frågan. Men jag tror inte att vi vinner något på att i dagsläget besluta om nya utredningar, med tanke på de stora förändringar som nu så att säga håller på att träda i kraft.